Herr talman! Mats Hellström upprepar den kritik som de socialdemokratiska ledamöterna i IDB-utredningen förde fram och som man också har fört fram i LO-tidningen. Det är en kritik mot IDB som vi i stort sett kan instämma i, vilket jag också har redogjort för inför kammaren vid två tillfällen under de senaste veckorna. Men jag tyckte inte att jag fick något svar på den fråga som jag ställde. Det har nämligen också hos socialdemokraterna skett en glidning jämfört med den tidigare mycket konsekventa hållningen att motsätta sig medlemskap. Nu säger Mats Hellström, och nu säger man i det särskilda yttrandet, att man måste skapa handlingsfrihet för regeringen att ånyo ta ställning. Innebär detta att socialdemokraterna kommer att se till att vi lämnar IDB vid första möjliga tillfälle eller inte? Dessutom: Är inte detta med medlemskapet i IDB också en moralisk fråga för Mats Hellström?
Herr talman! Det är rätt, som Mats Hellström säger, att utvecklingen i IDB vad gäller den andel som gått till sociala ändamål inte har varit så positiv under de senaste åren som för Världsbanken. Man bör dock samtidigt, för att vara fullständig, tala om att IDB hade betydligt högre utgångsnivå än Världsbanken. Målsättningen är klar: 50 90 skall gå till social utveckling. De små procenttal som Mats Hellström här redovisar, för att bevisa hur litet IDB-kapitalet betyder i Latinamerika, är också riktiga. Men samtidigt är det lika riktigt att framhålla att det här för vissa av de fattigare länderna har betytt ett dominerande inslag i den externa finansieringen. Ta bara Nicaragua under sandinisternas första år. Vilken enorm betydelse hade inte då IDB-lånen! De kapitalinsatser som Sverige gjort — det har tidigare framhållits — är små och i och för sig inte särskilt bindande. Tittar vi på utlåningen från den särskilda fonden, kan vi också konstatera att den helt dominerande delen går till de fattigaste länderna. Såvitt jag vet finns det i dag icke några som helst ytterligare bindningar från regeringens sida gentemot en sjätte kapitalpåfyllnad.
Herr talman! Först vill jag för Eva Hjelmström framhålla att vår uppfattning om IDB inte har förändrats på något sätt. Det som har förändrats är att den borgerliga riksdagsmajoriteten, trots vårt motstånd, här i riksdagen har röstat igenom en femte kapitalpåfyllnad, kapitalinsatser som innebär att vi under en lång rad år framöver under 1980-talet avtalsmässigt är bundna till banken. Frågan till vpk blir då på vilken fot ni vill stå, om ni vill kritisera detta. Ni hävdar att ni har en demokratisk trovärdighet och att vi på allvar skall uppfatta vpk som ett parti med demokratisk samhällssyn. Innebär det i så fall också att ni menar att man skall stå för de avtal som träffas, att man inte kan bara så att säga springa ifrån i laga former träffade avtal? Eller menar ni att vi här i riksdagen kan bortse från fattade beslut, från träffade internationella överenskommelser som gäller långt in i 1980-talet? Om ni hävdar den linjen — det kan ni naturligtvis göra — kan ni inte samtidigt hävda att ni här i riksdagen uppträder som ett parti med anspråk på att ha demokratisk trovärdighet. Då har ni inte samma rättsuppfattning som den vårt samhällsskick baseras på. I det avseendet måste ni välja! Ivar Franzén talar om målsättningen 50 96 för social utveckling. I dag är den siffran 13, 14, 15 96. Mycket av det som kallas social utveckling kommer tyvärrinte heller de fattigaste till godo. Det visar en rad studier. Ivar Franzén sade tidigare att dricksvattnet, om detta når fram till de fattiga, är lika bra oavsett om det är en diktatur eller en demokrati. Tyvärr är det så i diktaturerna att dricksvattnet mera sällan når fram till de fattiga, därför att fördelningssystemen i diktaturerna är annorlunda. En understudie som gjorts för IDB-utredningen — det känner Ivar Franzén väl till — visar när det gäller kraftverksbyggen som kommit till stånd under IDB:s medverkan i Colombia t.ex. att elektriciteten inte kommer bönderna till del. De kringboende bönderna upplever bara de negativa effekterna av IDB projektet. Elektriciteten hamnar någon annanstans, hos de bättre ställda människorna i de stora städerna.
Herr talman! Mats Hellström tog upp det här med demokratisk trovärdighet. Med detta begrepp menar jag helt enkelt, och menade jag när jag ställde min fråga till socialdemokraterna, att en av folket i Sverige vald riksdagsmajoritet rimligen borde kunna ändra på det som en borgerlig regering under de år som gått fattat beslut om. Det är vad vi avser med begreppet demokrati, och det var vad jag avsåg när jag frågade socialdemokraterna om de, ifall det skulle bli regimskifte efter höstens val, skulle förespråka att vi lämnade IDB. På den frågan har jag tyvärr ännu icke fått något svar. Vad sedan gäller internationella avtal är också vi medvetna om att det kan finnas överenskommelser enligt vilka man under en period tvingas — exempelvis som i det här fallet — betala ut pengar. Det beklagar vi. Men det hindrar inte att vi icke skall medverka till exempelvis blodbadet i El Salvador genom direkt medverkan i banken.
Herr talman! Mycket kort till Mats Hellström. Jag har tidigare här ett par gånger sagt att visst finns det mindre lyckade saker och t.o.m. dåliga saker i IDB:s verksamhet. Men samtidigt tror jag att Mats Hellström håller med mig om att det helhetsintryck som vi fick vid de kontakter som vi hade under vår resa var att IDB hade en mycket hög ambition när det gällde att följa upp de här projekten och verkligen se till att pengarna användes till de ändamål som de var avsedda för. Man vart.o.m. aktiv när det gällde taxesättningar o. d. för att försöka få hjälpen att komma ut till dem som hade det sämst. Jag tror inte att vi kan förhäva oss och påstå att vi i alla lägen lyckas bättre i vårt u-landsbistånd. Tyvärr finns även där misslyckanden. Om man skulle ta avstånd från en verksamhet bara för att man kan påvisa misslyckanden, då skulle det inte bli mycket gjort här i världen.
Herr talman! Jag har svarat Eva Hjelmström tidigare att vår uppfattning om IDB icke har förändrats. Den har tvärtom bekräftats av utredningen. Däremot har riksdagens borgerliga majoritet mot våra och även andras röster fattat ett beslut, som binder Sverige med kapital i banken ett antal år framåt. Det är den verklighet vi med vår rättsuppfattning har att utgå från. Jag kan inte förstå annat än att Eva Hjelmström, om hon motsätter sig detta, har en annan rättsuppfattning. Det viktiga är vad vi nu kan påverka i riksdagen, och vi kan påverka att det inte avsätts nya pengar till IDB. Om nya pengar skulle komma till, skulle det göra vår handlingsfrihet alldeles illusorisk. Ivar Franzén sade ju att det, såvitt han kände till, inte fanns några sådana förberedelser. Jag hoppas att han har rätt. Den svenska regeringen har uppenbarligen deltagit i förmöten kring den sjätte kapitalpåfyllningen. Men jag hoppas som sagt att Ivar Franzén har rätt i att den svenska regeringen i det avseendet enbart intagit en passiv hållning och icke gått in i någon aktiv diskussion. Slutligen vill jag till Ivar Franzén säga att vi vet väldigt litet om uppföljningen av IDB:s projekt. Det har också utredningen och de samtal som fördes där visat. En del av IDB:s utvärdering av projekten är faktiskt hemlig även för exekutivdirektörerna. Det var t.ex. inte möjligt för mig eller någon annan i utredningen att ta del av IDB:s egen utvärdering. Den är nämligen hemlig också för den exekutivdirektör som representerar Sverige. Vad många hävdar är att IDB är tämligen slarvig i sin utvärdering och uppföljning. Det har för mig varit ett betående intryck när det gällt IDB:s projekt i Latinamerika.

Herr talman! I anslutning till p. 13 i betänkandet 1981 82:617 om bidrag till vissa oljetransporter i glesbygd. Yrkande 2 i motionen gäller i sak avslag på regeringens förslag om slopande av bidraget till oljetransporter i glesbygden. Utskottet föreslår nu mot regeringens intentioner att riksdagen skall besluta behålla ifrågavarande bidrag till oljetransporter. Som bekant har regeringens förslag väckt kraftig norrländsk kritik. Inför risken av en ny Sölvbackasituation har de borgerliga slagit till reträtt. Det lönar sig tydligen att protestera. Då det gäller yrkande 2 i vår motion anser vi att det blivit tillgodosett genom utskottets förslag, till vilket jag därför yrkar bifall vad avser denna del. Problemet kvarstår i vad gäller orättvisa prisskillnader på oljeprodukter i landet. I de delar av landet som har det kallaste klimatet och de längsta resoch transportvägarna får man betala mer för olja och bensin än i andra ur denna synpunkt mer välbelägna områden, som dessutom har mildare klimat. Låt mig nämna ett exempel från Vilhelmina kommun i Västerbottens inland. I Vilhelmina åtgår för uppvärmning av en normalvilla 44,5 m? olja per år. Motsvarande siffra för Malmös del är 2,5 m? per år. Per uppvärmningsenhet förbrukar t.ex. Malmö bara 54 96 av vad Vilhelmina årligen förbrukar för uppvärmning med olja. Motsvarande procenttal för Stockholm är 64 96. Även vid en total utjämning av oljepriserna i landet skulle det fortfarande vara nästan dubbelt så dyrt att klara uppvärmningen av normalvillan i Vilhelmina i jämförelse med Malmö. Varje prisskillnad till Vilhelminas nackdel ökar kostnadsskillnaden och varje minskning av prisskillnaden har en viss utjämnande effekt. I princip gäller samma sak för resor och transport av varor i områden med lång väg till service och arbetsplatser. Denna problematik har sedan decennier tillbaka varit uppe till diskussion här i riksdagen, och utredningar har företagits, men något riktig lösning har inte åstadkommits. Tanken på det önskvärda med en utjämning synes vara väl förankrad. Många länsstyrelser och andra tunga remissinstanser i samhället har förordat en total utjämning av oljepriset som mål. I motion 1981/82:617 uttalar vi i texten att ”en total utjämning borde genomföras genom fastställande av högstpris utan samtidigt medgivande av zoneller ortstillägg på grundpriset”. Herr talman! Vi föreslår att bl.a. detta skall av riksdagen ges regeringen till känna.

Herr talman! Jag vill börja med några ord om IDB. Det var intressant att lyssna till Mats Hellströms anförande här i dag. Mats Hellström brukar i andra sammanhang intressera sig för näringspolitik. När det gäller IDB har han tydligen helt glömt bort de handelspolitiska skälen till vårt medlemskap. Jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt. Det bör påpekas att det var framför allt handelspolitiska skäl som gjorde att vi gick med. Jag tycker att det är viktigt för kammarens ledamöter att komma ihåg att verksamheten i Latinamerika är mycket viktig för sysselsättningen i en lång rad av våra svenska verkstadsindustrier, mycket viktig för jobben här hemma. Vad gäller då utrikespolitiken och biståndspolitiken? IDB-debatten här i dag har nästan blivit något av en biståndspolitisk debatt, och jag tycker att den debatten har haltat. Regionala utvecklingsbanker är bara en del i en mångfasseterad biståndspolitisk bild, och det är också så att vi såväl via det bredare samarbetet som via SIDA-verksamhet har en annorlunda biståndsverksamhet gentemot Latinamerika, och det är Mats Hellström mycket väl medveten om. Som jag har förstått saken bekräftade utredningens resa i Latinamerika sommaren 1980 att det svenska medlemskapet i IDB är mycket uppskattat i Latinamerika — och detta gäller olika regimer och olika meningsinriktningar. Jag har också förstått det så att latinamerikanerna själva uppfattar IDB som ”vår” bank och att de ser det ökade västeuropeiska engagemanget i IDB som ett direkt stöd för sina möjligheter att i än högre grad göra sina intressen gällande inom banken. Den naturliga misstron mot den stora grannen i norr motsvaras av en lika ivrig önskan att se nationer av Sveriges typ spela en mer aktiv roll i banken i framtiden. Jag hade tillfälle att vara med SIDA i Nicaragua för ett par veckor sedan, och det var alldeles uppenbart att IDB har betytt mycket för det nya självständiga Nicaragua och att man i Nicaragua önskar ett fortsatt samarbete med IDB. Jag tycker att det skulle vara mycket intressant om Mats Hellström hade tillfälle att fråga den oss gästande nicaraguanska delegationen, som ju har besökt riksdagen i dag, om det är IDB som sådant man är emot eller om man möjligen är emot det faktum att amerikanerna försöker blockera IDB:s möjligheter att arbeta i Nicaragua. Jag tror snarare att de skulle önska svenskt stöd när det gäller att se till att IDB fortsätter långivningen till Nicaragua än att de skulle vilja att Sverige skall lämna IDB. Jag skulle tro att det är ett sådant besked Mats Hellström skulle kunna få. Sedan, herr talman, vill jag till slut yrka bifall till den moderata reservationen vid näringsutskottets betänkande nr 29. Vi följer ju där upp mittenregeringens besparingsförslag i vad gäller bidrag till vissa oljetransporter i glesbygd. Jag ber alltså att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Av tidsskäl, och enbart av det skälet — jag vet att många av kammarens ledamöter planerar att mycket snart försöka komma härifrån inför sista april och första maj — vill jag icke ta upp en helt ny IDB-debatt när vi nu har fört den debatten under en timme. Jag vill till Margaretha af Ugglas bara säga: Läs vårt särskilda yttrande i utredningen! Av det framgår helt klart hur man kan föra en näringspolitik som är gynnsam för en social utveckling i Latinamerika. Men en sådan näringspolitik har inte med IDB att göra.

Socialdemokratiska riksdagsgruppen har som ny ledamot i utrikesutskottet efter Carl Lidbom anmält nuvarande suppleanten Axel Andersson och som ny suppleant i utrikesoch justitieutskotten anmält Inge Carlsson. Vidare har socialdemokratiska riksdagsgruppen som suppleant i utbildningsutskottet under Margot Wallströms ledighet anmält hennes ersättare Elvy Norberg. Moderata samlingspartiets partigrupp har som suppleant i utrikesutskottet under Gösta Bohmans ledighet anmält hans ersättare Barbro Nilsson. Centerpartiets partigrupp har som suppleant i arbetsmarknadsutskottet under Börje Hörnlunds ledighet anmält hans ersättare Margareta Hedlund.

Herr talman! Hans Alsén har med hänvisning till ett brev från statens järnvägar till konsumentverket-konsumentombudsmannen frågat mig om jag anser dels att det är rimligt att SJ friskriver sig från ansvaret gentemot resenären-konsumenten på sätt som skett i nämnda svar till KO, dels att SJ:s uppfattning om företagets skyldighet gentemot sina resenärer är förenlig med statsmaktens strävan att hos allmänheten öka benägenheten att färdas i kollektiva former. Jag vill först erinra om att jag här i kammaren nyligen redogjort för de betydande problem SJ haft under den gångna vintern att ge en god trafikstandard och för den historiska bakgrunden till problemen med försummelser bl.a. på investeringssidan. Jag har också i kammaren redovisat de omfattande åtgärder som nu är på gång för att rätta till situationen. Ett program för att klara störningarna har upprättats och genomförs nu efter överenskommelser med berörda trafikhuvudmän. Jag kan därför nu på goda grunder konstatera att SJ är på väg att lösa sina trafikproblem så att vi får en fullt godtagbar järnvägstrafik här i landet. I det brev som Hans Alsén åberopar förklarar SJ att en årskortsinnehavare på SJ inte kan garanteras att alltid få göra sina pendelresor mellan Uppsala och Stockholm enligt tidtabellen. Som förklaring anges att järnvägstrafiken sker i ett omfattande, integrerat och komplicerat system, varför det är ogörligt att helt gardera sig för störningar i form av tågförseningar eller tåginställelser. SJ, liksom övriga järnvägsförvaltningar i Europa, har också friskrivit sig från skyldigheten att lämna ersättning till följd av tågförseningar. Det fall som Hans Alsén tar upp prövas nu hos KO. Jag kan därför inte uttala mig i frågan. Jag vill dock allmänt klargöra att det är förståeligt att SJ kan råka ut för trafikproblem och därför inte under alla förhållanden kan hålla tiderna. Det är heller inte ekonomiskt rimligt att hålla en sådan beredskap att man alltid kan klara tågstörningar. Ett sådant stort ansvar skulle givetvis också återspeglas i ett helt annat pris för kunden. Och höga priser verkar avskräckande för kollektivresenärerna — det visar lågprissatsningarna inom flyg, järnväg och busstrafik mycket tydligt. Tågresenärer liksom övriga kollektiva trafikanter skall dock givetvis ha en så bra trafikstandard som möjligt. Av SJ:s ekonomiska ansvar följer att SJ strävar efter att förbättra sin trafik så att antalet resenärer ökar och resultatet förbättras. Regeringens medvetna offensiva satsning på järnvägen ger också nu SJ bättre ekonomiska möjligheter att leva upp till detta mål. Jag vill till sist även upplysa att SJ i enskilda fall vid förseningar kan ersätta de utlägg som en trafikant kan råka ut för under eller i direkt anslutning till en resa. Villkoren för ersättningen har SJ utformat efter en överenskommelse med KO.

Herr talman! Må det vara tillåtet att först göra en ytterst personlig reflexion. Det känns litet underligt att stå här inför en tom kammare, när man för två dagar sedan upplevt några härliga folkmöten runt om i landet under första maj. Icke desto mindre tycker jag det känns viktigt att få stå här. Detta är kanske också en personlig kommentar, men jag tror jag kan få instämmanden från många av mina kolleger: Efter snart nio år i riksdagen har jag vant mig vid att inte ha för stora förhoppningar på det substantiella innehållet i svar från våra värderade statsråd. Det svar som kommunikationsministern givit mig är ändock mer än vanligt utan substans och sakligt innehåll, skulle jag vilja säga. När jag tackar för detta svar, gör jag det med viss besvikelse och känner behov av att göra att antal kommentarer. Därför, herr talman, ber jag redan från början om ursäkt för att jag kommer att ta kammarens, herr talmannens och statsrådets tid i anspråk en längre stund. Kommunikationsministern finner anledning att inleda sitt svar med att sätta upp ett pekfinger och påpeka att han här i kammaren nyligen redogjort för SJ:s problem. Förmodligen säger han detta för att tala om för mig hur onödig min interpellation egentligen är. Jag delar till ingen del herr ministerns uppfattning, och jag skall försöka klara ut varför. Låt mig först få konstatera att då kammaren i år debatterade just SJ i anledning av riksdagens behandling av anslagen till företaget i fråga, så sades ingenting av det ansvariga statsrådet. Det är något märkligt, som jag ser det. Jag skulle med intresse ha tagit del av synpunkter, just inför detta interpellationssvar. I interpellationssvaret till mig sveper kommunikationsministern med lätt hand över sakfrågan — resurserna till SJ — och gör några franka påståenden. Jag vill citera några meningar ur svaret. Kommunikationsministern säger: ”Jag har också i kammaren redovisat de omfattande åtgärder som nu är på gång för att rätta till situationen. Ett program för att klara störningarna har upprättats och genomförs nu efter överenskommelser med berörda trafikhuvudmän. Jag kan därför nu på goda grunder konstatera att SJ är på väg att lösa sina trafikproblem så att vi får en fullt godtagbar järnvägstrafik här i landet.” Jag skulle vilja ställa några kompletterande frågor med anledning av detta påstående. Den första frågan skulle vara: Vad innebär egentligen enligt kommunikationsministern en fullt godtagbar järnvägstrafik här i landet? Det är ytterst viktigt att få svar på den frågan med hänsyn till vad SJ tycker är en godtagbar standard om man köper årskort. Den andra frågan lyder: När kan man möjligen uppnå denna — som jag ser som något synnerligen fiktivt — godtagbara järnvägstrafikstandard? Jag frågar därför att jag faktiskt här i kammaren har diskuterat denna typ av frågor och SJ:s problem med tidigare kommunikationsministrar. Senast var det med herr Adelsohn. Han har som bekant avgått och har nu ingen plats i kammaren. Huruvida han i dag på sina ”missionsresor” i svenska bygder färdas med SJ vet jag inte. Gör han det inte, kan det möjligen bero på att han misstror förutsättningarna att komma fram i rätt tid. Men när han diskuterade med mig - måndagen den 15 december 1980, alltså för ett och ett halvt år sedan — var han ganska så bestämd om att SJ:s problem skulle lösas. Det lät misstänkt likt det herr Elmstedt nu säger. Jag skall därför be att få citera vad herr Adelsohn med ett ännu mer frankt framträdande än den nuvarande kommunikationsministern sade till mig och dem som lyssnade i kammaren: ”SJ har ansträngt sig för att klara de många resenärerna. Äldre personvagnar underhålls sålunda för att kunna användas ytterligare ca fem år i stället för att dömas ut. Verkstadsresurserna har utökats, bl.a. under kvällstid och vid veckoskiftena, för reparation av skadade vagnar. Förfrågan har gjorts — tyvärr med negativt resultat — hos andra länders järnvägsförvaltningar om köp eller inhyrning av personvagnar. SJ har vidare beställt 150 personvagnar och 100 motorvagnar. Ett 30-tal personvagnar och ett 60-tal motorvagnar har redan levererats. Varje månad framöver kommer ytterligare 3 personvagnar och 5 motorvagnar. Jag kommer i budgetpropositionen att gå in närmare på behovet av ytterligare anskaffning av bl.a. personvagnar. Enligt vad jag inhämtat har SJ vidare redan kommit överens med leverantören av personvagnar om snabbare leveranser. Man har vidare diskuterat möjligheterna av ytterligare leveranser av sittvagnar, sovvagnar och restaurangvagnar. Det finns alltså många åtgärder som håller på att vidtas för att förbättra situationen. När det gäller trafiken mellan Uppsala och Stockholm har SJ ändrat om tidigare liggvagnar till 1 klass sittvagnar. fr.o.m. denna månad och senast i april 1981” — observera: april 1981 —””kommer de ursprungliga vagnarna som har bättre komfort att successivt återinsättas. I takt med att SJ tillförs nya vagnar kommer vidare fler vagnar att sättas in på linjen. Den stora ökningen av antalet resenärer tillsammans med tekniska skador på vagnar och lok har medfört förseningar. En genomgripande undersökning av orsakerna håller just på att slutföras inom SJ. Med ledning av denna analys utarbetas ett åtgärdsprogram. Det beräknas vara klart i slutet av januari 1981. Jag anser att det är mycket angeläget att SJ:s service förbättras, och jag förutsätter att SJ nu vidtar åtgärder som ger resultat så snart som möjligt.” Vet kommunikationsministern vad det blev för resultat av dessa undersökningar om orsakerna till förseningarna, de tekniska skadorna m.m., som drabbade resenärerna vintern 1981 och som föranledde mig och några andra att ställa dessa frågor? Vad blev resultatet? Man kände i varje fall inte av några resultat under den sistlidna vintern, och det är det som har föranlett mig och andra att undra hur det egentligen står till. Detta handlar om resursfrågor. Därför skall jag ta mig friheten att återknyta till den debatt som fördes här i kammaren den 22 april i år — den dag då kommunikationsministern föredrog att tiga. Det fanns andra som talade i stället, bl.a. socialdemokraternas företrädare Bertil Zachrisson. Mot bakgrund av en socialdemokratisk motion med förslag om ökade resurser till SJ sade Bertil Zachrisson: ”Vi säger för den skull: Bygg fler lok och vagnar, bygg nya järnvägar, öka spårkapaciteten, ge SJ bättre förutsättningar! Det lönar sig både på kort och lång sikt att ge SJ de möjligheterna.” Så sade man från socialdemokratiskt håll. I konsekvens med det resonemanget hade man också begagnat sig av motionsrätten med anledning av budgetpropositionen i denna del. Och i trafikutskottets betänkande 1981 82 blev minst lika stora om inte större än problemen 1980/81. Man har också yrkat på ett anslag utöver det som regeringen har föreslagit i budgetpropositionen på 460 milj.kr., bl.a. för att kunna göra de nödvändiga inköpen av vagnar och andra materiella resurser. Men detta förslag har man från borgerligt håll inte funnit anledning att följa. Jag beklagar det, därför att jag är ganska viss om att resenärerna mellan Uppsala och Stockholm och på andra håll i landet tyvärr kommer att få uppleva en minst lika besvärlig vinter igen. Trots att det nu är vår och tågen går litet bättre tycker jag att det finns anledning att ta upp dessa problem, och med adress till kommunikationsministern vill jag säga att man verkligen skall ägna intresse åt detta. I sitt interpellationssvar föredrar kommunikationsministern att göra underlaget för min interpellation — ett svar från SJ till konsumentombudsmannen -— till en fråga som rör ett speciellt fall. Jag har inte på något sätt redogjort för detta fall, utan jag har bara hänvisat till SJ:s svar. Det har jag gjort först och främst därför att innehållet i detta svar är rena advokatyren. Det allvarliga i sammanhanget är att där tillkännages i hög grad SJ:s policy mot resenärerna, och det är den det gäller. Den KO-anmälan jag åberopat rör f. ö. i grunden inget tekniskt-ekonomiskt problem, även om den som har skrivit till KO har framställt saken på det sättet i sitt yrkande. Det jag vill peka på såsom allvarligt är det policymässiga innehållet i SJ:s svar i det här sammanhanget, och det skall jag be att få återkomma till. Men låt mig säga att det här s.k. fallet är högst allmängiltigt. Det har en förfärande allmängiltighet. Flera tusen SJ-resenärer drabbades i synnerhet sistlidna vinter av enorma förseningar. Det gällde över hela landet. Själv har jag både under dagtid och under nattid stått på många olika järnvägsstationer och väntat på tåg som inte kommit. Men för mig har naturligtvis problemen varit mest besvärande när det gäller sträckan Uppsala-Stockholm. Man kan mot den bakgrunden också fråga sig hur många arbetsdagar som gick förlorade genom att så många människor fick stå på stationerna i väntan på en försenad tågförbindelse. Jag vågar inte ge mig in på en uppskattning av hur många arbetsdagar det kan röra sig om, men klart är att det är oerhört många. En av de drabbade resenärerna har alltså nu anfört klagomål till SJ. I det här fallet gäller det en resenär som har årskort, men problemen är ju desamma även om man köper biljett för en speciell resa. Med anledning av denna anmälan har KO bett om SJ:s synpunkter, och SJ har lämnat sådana i ett brev från sin juridiska avdelning den 25 februari i år. Jag tillåter mig att citera ur detta brev. — Jag förmodar, eftersom det finns speciell anledning att göra det, att redaktören för Grönköpings Veckoblad stundom studerar riksdagens protokoll, och jag vill tillägga att det i det här brevet finns en del blomster. Även om de är nog så vildvuxna och tillhör släktet ogräs, kan de vara intressanta att botanisera i. Innan jag citerar ur brevet från SJ skall jag som en bakgrund till dessa citat be att få läsa några rader ur ett officiellt tryck som SJ använder i sin marknadsföring för årskortet. I rubriken säger man att årskortet egentligen är alldeles för billigt, och sedan fortsätter man med att tala om hur fantastiskt detta kort är. Jag hoppas att KO tar sig en titt på den här marknadsföringen, för detta är verkligen en konsumentfråga. Låt mig återge något av vad som sägs i det här trycket. ”Årskortet lönar sig snabbt, även för en ganska måttlig resenär.” De som läser detta drar förmodligen slutsatsen att SJ här menar en pendlare mellan två givna stationer. Det är väl ”en måttlig resenär”. Sedan ger man i tre punkter exempel på andra fördelar med att köpa årskort, varav den första sägs vara: ”Möjligheten att snabbt ändra resplaner.” — Min kommentar är att man ibland inte har något val, utan SJ tvingar en att ändra resplanerna. Andra fördelar: ”Fri avbeställning av sovoch liggplats. Lätt att beräkna reskostnaden per år.” Min kommentar: Det är sannerligen inte lätt att beräkna reskostnaden per år, om man skall färdas mellan Uppsala och Stockholm i förhoppning om att komma till sitt arbete i rätt tid. Då får man räkna med att använda privatbilen många gånger. Det rekommenderar ju t.o.m. SJ:s generaldirektör resenärerna att göra — och det blir inte billigt. Jag citerar vidare under rubriken Målgrupper: ”Det här är ”tågluffabiljetten i Sverige” för portföljbärarna. Biljetten för de verkliga resproffsen. Ett VIP-kort. Alla som reser mycket och sätter värde på komfort och snabbhet samt möjligheten att kunna utnyttja restiden till avkoppling eller arbete. Det är bekvämt att kunna resa från city till city. Med tåget anländer man alltid mitt i stan och slipper tidsödande transferresor till och från flygplatsen eller tröttande bilkörning.” Detta är alltså den marknadsföring SJ tillämpar när man skall sälja sitt årskort. Här har man inte med ett ord gjort någon reservation och sagt att det kan uppstå förseningar och komplexibilitet i trafiken. Jag har en viss kännedom om detaljhandeln, och jag vill säga till herr kommunikationsministern att om man där skulle gå ut med sådana här annonser och sedan lura kunden —i det här fallet resenären — så grundligt som SJ gör mer eller mindre dagligen under vintertid, då skulle det bli ett förfärligt liv i det här landet. Men för kommunikationsministern är det här ”ett fall” som han egentligen inte kan ha någon mening om, utan om vilket han bara återger det krystade resonemang som förs i det av mig åberopade brevet från SJ. Jag skall be att få citera ur innehållet i det brevet. Där får man reda på sanningen, och den står i ganska bjärt kontrast till vad SJ försöker tala om för resenärerna, när SJ vill sälja årskort. Har man varit så dum, skulle jag vilja säga, att man köpt årskort, får man först efteråt reda på sanningen. Brevet är från SJ:s juridiska avdelning, som det heter, men jag förutsätter att SJ står för innehållet. Det är ju ett viktigt dokument, så jag förutsätter att SJ:s styrelse står bakom det. Den 25 februari skrevs följande: ”Frågan om störningar i systemet nedsatt transportkvaliteten under det mått trafikanten äger fordra blir naturligare att besvara med hänsyn till omfattningen och arten av vad järnvägen åtagit sig att tillhandahålla och till längden av åtagandets giltighetstid. För årskortsinnehavarens del innebär järnvägens åtagande att järnvägen” — lyssna nu noga - ”godtar årskortet som giltig transporttitel under ett år i all persontrafik på järnvägsnätet.” Jag måste avbryta citatet där och fråga kommunikationsministern: Är det inte en märklig formulering? Måste man godta en sådan formulering? När man köpt ett årskort, får man alltså vara glad om SJ ”godtar årskortet som giltig transporttitel”. Vore inte detta värt en kommentar, herr kommunikationsminister? Man skall väl inte bara behöva nöja sig med att det här är ”ett fall”? Ja visst är det ett fall, ett bland hundratusen, skulle jag vilja påstå. Det måste väl ha sin allmängiltighet. Nu läser jag vidare ur brevet: ”Störningar på en enstaka sträcka får följaktligen värderas med hänsyn till sin verkan på årskortets sålunda angivna användbarhet.

Man får försöka komma underfund med hur det går för andra som inte valt att åka mellan dessa två cityn. Att det går bra för andra kan man möjligen känna en tröst i, om man är statistiker. Men om man är en vanlig resenär, som har arbetstider att passa och barn att hämta på daghem, blir man inte särskilt glad av att få reda på att det t.ex. går alldeles utmärkt att resa mellan Lund och Malmö. Nej, jag tycker att detta är en bedrövelsens akt. Det sägs vidare i brevet: ”De av klaganden åberopade störningarna i lokaltrafiken mellan Stockholm och Uppsala har inte medfört någon inskränkning av den sålunda objektivt bestämda nyttan utöver vad klaganden bör tåla i sin egenskap av årskortsinnehavare.

Årskortet utgör en blankoförbindelse att godta kortet som transporttitel till alla de persontrafiktjänster som vid varje tid finns tillgängliga.” Men hur är det, när det inte finns några trafiktjänster tillgängliga? Det har ju varit fallet vid ett stort antal tillfällen. Då står man där med sitt årskort och får uppleva hur dum man varit som skaffat sig det och hur litet SJ:s reklam för årskorten egentligen betyder. Det är detta det gäller, herr kommunikationsminister, och det är därför jag framställt min interpellation, sedan jag tagit del av handlingarna i det här ärendet. Även om det formellt gäller ett enskilt fall, så speglar det ändå ett tillstånd som drabbar — jag upprepar det — tusen och åter tusen resenärer. Det rör ytterst SJ:s policy och därmed det viktigaste kollektiva trafikföretaget i landet, som dessutom bedriver sin verksamhet praktiskt taget på monopolbasis. SJ är ett företag som, om det sköttes bra, skulle kunna lägga grunden till att människor i allmänhet insåg hur viktigt och värdefullt det är att färdas kollektivt. Det är därför jag ställde min andra fråga, om kommunikationsministern anser att SJ:s uppfattning om företagets skyldighet gentemot sina resenärer är förenlig med statsmakternas strävan att hos allmänheten öka benägenheten att färdas i kollektiva former. Jag tycker att det är viktigt att få svar på den frågan. Jag hoppas att kommunikationsministern, som i det skriftliga svaret underlåtit att svara på den, nu kommer att göra det här i talarstolen. Som i någon mån företrädare för konsumentintresset i olika sammanhang kan jag inte frigöra mig från att man får ett väldigt bestämt intryck, när man läser den citerade handlingen från SJ:s juridiska avdelning men tyvärr också när man läser kommunikationsministerns svar, att det är resenärerna som är till för SJ och inte SJ för resenärerna. En investering i ett årskort är en betydande investering för många människor. Man köper inte ett sådant kort utan vidare. Det står faktiskt i denna handling att det dyraste kortet kostar 13 400 kr. Det är alltså inga små summor. Om man löst ett årskort och trott på reklamen, så möts man av detta besked. Det är klart att man då inte blir någon stor propagandist för kollektiva reseformer. Därför skulle jag bli glad om kommunikationsministern ville svara mig på den här frågan, som jag tycker är väldigt central. Medverkar inte den här attityden från SJ till att vi får en negativ inställning hos människor till kollektivtrafiken?

Herr talman! Först vill jag ta upp det Hans Alsén sade om att man ibland frågar sig om SJ är till för resenärerna eller resenärerna för SJ. Ja, Hans Alsén, den frågan har jag också ibland ställt mig. Den ställde jag många gånger under mina första tio år som riksdagsman, både i frågor och i andra sammanhang här i riksdagen till de socialdemokratiska kommunikationsmi nistrarna, som då hade att försvara en ständig nedläggning av trafiken. Det gällde kanske inte trafiken mellan Stockholm och Uppsala, för det är ju alldeles riktigt som Hans Alsén säger att det är två stora kulturcentra, och det vore ju konstigt om man lade ned eller begränsade trafiken där. Men det finns andra platser i landet, Hans Alsén, om vilka man fört den här diskussionen långt tidigare och där man drog in det lilla som fanns. Det har nu blivit en vändning på den punkten, och det kanske så småningom når fram till Hans Alsén också. Det är alldeles självklart att SJ:s uppgift är att se till att man har en trafik som så långt det går ger möjlighet för folk att använda sig av detta kollektiva färdmedel. Hans Alsén frågar mig om SJ:s sätt att marknadsföra sina tjänster, och därvid läser han innantill ur ett brev som gått från SJ:s juridiska avdelning som ett svar på anmälan till KO, om detta är förenligt med statsmakternas syn på SJ-politiken. Jag tror att man kan plocka fram formuleringar ur vilka dokument man vill och lösryckta få dem att te sig något märkliga. Jag kan hålla med om att det är formuleringar i den här skrivelsen som kanske inte precis tillhör marknadsföringssidan och som inte heller avser att tillhöra den. Jag försvarar inte formuleringar som finns i korrespondensen mellan affärsverk och myndigheter. Det får de göra som har det direkta ansvaret. Jag ställer mig naturligtvis inte heller bakom varenda formulering — hur skulle jag kunna göra det? Jag skulle naturligtvis kunna kommentera innehållet i dessa inlagor hur mycket som helst, men jag tror inte att det gagnar särskilt mycket. Låt mig i stället knyta an till vad Hans Alsén sade inledningsvis. Han hade inte blivit van vid att få några innehållsrika svar under sina nio år som riksdagsman, sade han. Och det är tydligt att inte heller jag bröt mot den tradition som Hans Alsén känner till sedan nio år tillbaka. Men beträffande tolkningen av svaret så, att jag tycker att Hans Alséns interpellation skulle vara onödig, måste jag säga att Hans Alsén läser in sådant som inte har med verkligheten att göra. Jag har aldrig haft någon tanke på att tycka att interpellationer eller frågor är onödiga. Jag utgår ifrån att varje riksdagsman som ställer dem har omdöme nog att avgöra om det han eller hon tar upp är viktigt. Det tillkommer inte mig att vara någon domare i det sammanhanget. Det har säkert funnits skäl för Uppsalaresenärerna att reagera under den gångna vintern — det är jag helt övertygad om — lika väl som det har funnits skäl för många på andra håll i landet att göra det. Jag håller med om att det måhända är en klen tröst att det varit besvärligt på flera håll. Men i februari här i kammaren, i en mycket omfattande interpellationsdebatt, i vilken alla ledamöter har rätt att delta — även Hans Alsén — gjorde jag en historisk beskrivning av det hela. Det måste man göra när man diskuterar sådana här frågor. För ett företag som SJ går det inte att på tre, fyra eller fem år investera ikapp med behovet och reparera gamla underlåtenhetssynder, samtidigt som trafiken ökar så kraftigt som den har gjort under den senaste tiden. Trots vad Hans Alsén säger, sker denna ökning kanske ändå på grund av en klok marknadsföring — jag tänker på lågprissatsningen osv. Jag beskrev i februari att under de första fem åren på 1970-talet kom det exempelvis inte en enda ny järnvägsvagn till SJ — helt enkelt därför att SJ inte fick investeringsmedel så att det räckte till det. Jag vet inte om Hans Alsén under de fem åren ställde några interpellationer där han påyrkade en mer expansiv investeringspolitik på SJ-sidan — i så fall gratulerar jag. Vad som gjordes under denna tid var neddragningar och indragningar, taxehöjningar OSV. Vad är det då som hänt under den senaste tiden? Hans Alsén citerar vad Ulf Adelsohn har sagt. Men jag har inte kontrollerat vad min företrädare har sagt i varje detalj. Jag har att utgå ifrån det underlag som nu finns. Och jag kan upplysa om — vilket jag i varje fall i vissa delar har gjort tidigare här i kammaren — att SJ under februari i år fick 110 milj.kr. för att höja vinterberedskapen. Jag vill i detta sammanhang erinra om de överläggningar på departementet som jag kallade till under de första dagarna i januari för att klara pendeltågstrafiken, som direkt eller i varje fall indirekt berör pendeln till Uppsala liksom den berör fjärrtrafiken över huvud taget. Där gick vi igenom och lade upp ett program, som är mycket omfattande. De misslyckade inköp av pendeltåg som skedde på 1960-talets slut innebär nämligen att det i dag inte räcker med vanligt underhåll, utan det är fråga om ombyggnad av vagnarna. Sådant tar tid, och det kräver också ersättningstrafik under den tid som vagnarna är ur drift på grund av ombyggnaden. Sådan ombyggnad försiggår nu. Och det pågår en omlindning av motorerna i samtliga 198 vagnar. Sådana konkreta åtgärder har inte vidtagits tidigare, herr Alsén. Och avisningshallen i Älvsjö för 125 milj.kr. kommer att mångdubbla SJ:s kapacitet när det gäller att hålla den rullande materielen i trim. Den hallen kommer att tas i bruk i oktober-november i år. Vidare får SJ tre nya vagnar i månaden från Kalmar Verkstad — det går bra att ringa dit och kontrollera uppgiften. Det levereras också varje månad utrustning för att öka kapaciteten för biljettförsäljning osv. Det är detta som gör att jag vågar göra uttalandet i svaret, att jag utgår från att SJ bättre rustat skall klara problemen under kommande vinter och även framöver.

Hans Alsén frågade vad som menas med fullt godtagbar trafik på SJ och när sådana förhållanden kan anses föreligga. Jag tror att Hans Alsén lika väl som jag vet att begreppet godtagbar trafik är relativt. Men det som skedde i vintras — det har jag sagt i frågesvar tidigare — är naturligtvis långt ifrån vad som är acceptabelt. Men om Hans Alsén menar att en godtagbar trafik är att varenda tåg vid varje tillfälle går exakt efter tidtabellen, så tror jag att inte ens Hans Alsén kommer att få uppleva detta någon gång. I så fall vore Sverige ett unikum. Man behöver inte betrakta omvärlden med särskilt kritiska ögon för att finna att detta är en omöjlighet. Men ambitionen finns från regeringens sida — det kan jag försäkra — att komma till rätta med de här problemen. Det visar sig bäst i den anslagsbevillning som har skett under de senaste åren och som fortfarande sker. Denna tror jag är det bästa beviset för hur vi ser på det här. Det är bättre än att citera lösryckta delar av skriftväxlingen som har förevarit mellan olika myndigheter.
Herr talman! Jag är glad om jag har missuppfattat eller varit onödigt känslig när det gäller formuleringar i det här interpellationssvaret. Då jag tog del av svaret hade jag en känsla av att där fanns ett pekfinger — det som jag frågade om hade redan klarats av. Det preciseras nu till februari. Egentligen återvänder kommunikationsministern till sådant som hänför sig till tidigare debatter, och framför allt till den debatt som fördes i kammaren den 22 april om SJ:s anslag och resurser. Men då fanns — som jag konstaterade tidigare — kommunikationsministern inte på plats. I varje fall begagnade han sig inte av möjligheten att tala om det som nu har meddelats rörande de extra miljonerna på beredskapsanslaget för att öka förutsättningarna för SJ att investera sig i kapp. Jag tycker det är värdefullt och värt att notera som någonting positivt att denna förstärkning skett. Jag beklagar emellertid att man inte från borgerligt håll ville biträda det socialdemokratiska förslaget om 460 milj.kr., som reservationsvis framfördes i trafikutskottets betänkande nr 22. Jag tror att det är pengar som verkligen skulle behövas för att klara av problemen. Jag noterar också att kommunikationsministern nu försöker precisera de mycket allmänt hållna formuleringarna. Jag sade i mitt första anförande att formuleringarna var mycket allmänna, och jag konstaterar att min värdering var riktig. Detta med fullt godtagbar järnvägstrafik här i landet är någonting mycket relativt, säger kommunikationsministern. Det håller jag med honom om. Jag är rädd för att många under kommande vinter får uppleva att det verkligen är någonting relativt. De borgerliga lovade 1976 och 1979 att allt skulle bli så enormt bra. Alla statsråd av borgerligt slag — de har varit många under de senaste sex åren — älskar att tala om att det som inte är bra i dag beror inte på sex år av borgerligt styre utan på tidigare socialdemokratiska regeringar. Börjar inte de där argumenten att kännas litet nattståndna? Samtidigt som man vädrar dessa argument kommer man med hurtfriska tillrop. Jag citerade tidigare Ulf Adelsohns uttalande från december 1980 som gick ut på att det när det gäller det område som vi nu diskuterar kommer att bli så mycket bättre. När det sedan ett och ett halvt år senare kan konstateras att det inte blev så bra, säger den nu sittande kommunikationsministern: Ja, jag vet ju inte vad min företrädare sagt, men är det något som är fel, beror det på socialdemokraterna som var i regeringsställning långt tidigare. Jag tycker inte att det sakligt sett är någon imponerande tyngd i detta resonemang, men det är inte min sak att vara bekymrad för det. Jag har framställt min interpellation och för mitt resonemang, därför att jag är bekymrad med tanke på resenärerna. Jag tror också att man får hysa vissa bekymmer för framtiden. Vad sedan gäller sträckan Uppsala-Stockholm kan det självfallet föreligga speciella förhållanden. När kommunikationsministern säger att jag använder mig av lösryckta citat ur en del trycksaker från SJ och att man på det sättet kan bevisa vad som helst, vill jag understryka att det är allvarligare än så. Gör inte det här till ett debattknep, herr kommunikationsminister, och säg inte att det hela beror på att Hans Alsén rycker ut vissa meningar! Det är inte så enkelt. Jag har läst praktiskt taget hela den handling som SJ använder sig av vid marknadsföringen av sina årskort. Det rör sig alltså inte om något lösryckt citat, utan om vad SJ:s marknadsföring vill ge intryck av att årskortet står för. Som en skrämmande relief till detta står då SJ:s juridiska avdelnings uppfattning om vad ett årskort är värt. Ta och se på det här, herr kommunikationsminister! Om det sedan måste ske efter det att KO har yttrat sig i det här fallet må vara hänt — yttrandet kommer väl snart. Jag tycker alltså att det här är viktigt. Jag menar vad jag säger. Det här är inget försök att retoriskt föra en debatt. Det är viktigt utifrån både min tro på den s.k. offentliga gemensamma sektorn och min tro på att vi behöver den kollektiva trafiken i ett mycket mer utbyggt och fungerande skick. Det är viktigt för trovärdigheten att det inte fuskas med sådana här saker. Jag är fullt medveten om att vi bör akta oss för ministerstyrelse i det här landet, men jag tror att det är angeläget att inte ansluta sig till resonemang av typen både-och, en uppfattning som jag också tyckte att kommunikationsministern antydde i sitt andra inlägg. Alltså: När man skall sälja kan det vara väldigt bra, men när någon köper måste han förstå att han får skylla sig själv. Jag förstod att kommunikationsministern inte tyckte om det synsättet. Jag hoppas att någon från SJ läser detta, man jag är inte riktigt säker på det. Som kommunikationsministern påpekade har jag ju, tillsammans med många andra, under flera år här i riksdagen vänt mig till kommunikationsministrar av olika kulörer med anledning av de problem som jag har ansett föreligga. Jag har då också varit talesman för andra resenärer och ansett det vara min skyldighet att ta upp frågorna. Då har jag kunnat konstatera att SJ inte en enda gång har funnit anledning att följa Ove Rainers uppmaning att sända ett litet brev. Jag vågar påstå att vilket annat företag som helst i det här landet som hade varit föremål för så mycket intresse i riksdagen skulle ha gett åtminstone något svar till dem som intresserat sig för företaget. I mitt fall har det ju varit ett mycket positivt intresse. Nej, det har inte märkts ett livstecken. Jag vill få med i kammarens protokoll att jag tycker att det är allvarligt att man på något sätt rycker på axlarna. Kanske kan detta bero på att vederbörande alltid känner att de har stöd från kommunikationsministerns sida. Det finns alltid svar och förklaringar på allting. Jag tror att det är bra om förklaringarna inte blir så många, utan att man i stället handlar kraftfullt för att förbättra situationen.
Herr talman! Det är precis vad som har skett. Hans Alséns lilla fingervisning på sluttampen är bra i och för sig. Den kommer bara litet sent, men bättre sent än aldrig. Det är alltså precis vad som har skett — vi har dragit upp riktlinjer, och som jag sade är saker i gång. Jag kan direkt peka på vad det är fråga om. Hans Alsén kan få se det hela i verkligheten, och det är ju inte alltid som man i verkligheten kan få se vad som har utlovats. Men så kommer att ske. Att det är fullt tillräckligt för att på kort tid undanröja alla bekymmer törs jag inte garantera. Men att det kommer att undanröja en betydande del av dem är jag övertygad om. Hans Alsén säger att han är bekymrad för resenärerna. Ja, det förstår jag. Det är jag också. Det är därför vi driver de här frågorna så hårt som vi gör för att klara de åtaganden som SJ gjort genom sin lågprissatsning, som fört med sig en resandefrekvensökning på över 30 Zo med en materiel som var alltför nedsliten. Jag kan förstå att Hans Alsén är irriterad över att jag beskriver bakgrunden, men det är orimligt att begära att vi på 2-4 år — samtidigt som resandefrekvensen ökar så kraftigt som den gör — skall vända en utveckling som är en följd av att man ständigt varit på väg nedåt på investeringssidan. Vi måste då också tala om historien, och den historien ligger ändå inte så förfärligt långt tillbaka i tiden. Historien på investeringssidan är lätt att redovisa, och den är också viktig att redovisa, och det är det jag har gjort. Men jag kan försäkra att min omtanke om resenärerna är lika stor som Hans Alséns, och den gäller inte bara resenärerna mellan Uppsala och Stockholm utan alla de resenärer som vill använda sig av SJ:s tjänster, varhelst det vara månde.
Herr talman! Vi börjar nu närma oss varandra, och det är väl också regel i den här typen av debatter. Det börjar med en avgrund mellan svararen och den som har ställt frågan, och så närmar vi oss varandra. Jag hälsar med tillfredsställelse kommunikationsministerns klara deklaration nu att han i detta sammanhang står på konsumentens sida. Kommunikationsministern sade i ett tidigare anförande att den borgerliga mittenregeringen nu beslutat att anvisa ytterligare ett antal miljoner kronor — jag är inte säker på att jag uppfattade siffran rätt, men jag tror det var 140 miljoner till investeringar. När socialdemokraterna budgetåret 1980/81 motionerade om 100 miljoner ytterligare i investeringsanslag till SJ och jag påpekade det i den debatt med Ulf Adelsohn som jag tidigare refererade till, sade Ulf Adelsohn: Överbud! Jag har i mina dagar diskuterat mycket med socialdemokrater, och varje gång möts jag av samma sak. Socialdemokrater i opposition kommer bara med överbud. Jag konstaterar nu att den borgerliga mittenregeringen i nådens år 1982 har anvisat över 100 miljoner till investeringar. Nu, ett och ett halvt år efter det att socialdemokraternas anspråk på ytterligare 100 miljoner betecknades som överbud, kallar man det inte så. I dag är det en framsynt investering, nödvändig på grund av försummelser som ligger många år tillbaka i tiden. — Så kan saker och ting förändras och värderas om! Jag tror inte att det är klokt och pedagogiskt — jag upprepar mig nu — att bara tala om bakgrunden långt tillbaka i tiden. Det finns näraliggande omständigheter att referera till. Jag har tagit upp några fall där vi socialdemokrater var medvetna om att här behövs ytterligare resurser. Jag kan gärna erkänna att det visst har förekommit försummelser tidigare. I synnerhet i efterhand, när man har facit, kan det konstateras att man borde ha kunnat satsa mera här eller där. Visst kan väl det konstaterandet gälla socialdemokraternas hantering av SJ i gången tid! Men att allt som nu inte är som det skall — det är ju ganska mycket det — skulle hänföras till den socialdemokratiska perioden tycker jag är ett felaktigt påstående, med hänsyn till att vi i mycket sen tid äskat betydligt större anslag till SJ än de borgerliga har gjort. Lika bra som det är med de ytterligare 100 miljoner som Claes Elmstedt nu talat om, lika beklagligt är det att man inte insåg det behovet för ett och ett halvt år sedan och vid det tillfället gick med på det socialdemokratiska förslaget. Jag förmodar att detta är sista gången jag har tillfälle att diskutera SJ:s problem i riksdagen. Jag hoppas att det inte skall finnas så stor anledning att göra det i framtiden. Jag hoppas samtidigt — jag tror att det vore bra både för SJ och för mycket annat här i landet — att en kommunikationsminister med annan partibeteckning skall kunna göra det konstaterandet i framtiden. För att man på detta område verkligen skall kunna föra en kraftfull politik, som gagnar kollektivtrafiken, tror jag att det krävs människor vilka företräder grundläggande värderingar som ligger i linje med medborgarnas behov av väl fungerande statliga verksamheter. Jag inkluderar i det sammanhanget i hög grad SJ.
Herr talman! I en interpellation om torvutvinning för energiproduktion har John Andersson frågat mig om jag anser att den inventering och undersökning av torvmossarna som skett är till fyllest eller om jag avser att vidta ytterligare åtgärder. Han frågar också om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av de intressekonflikter som uppstått vid planerade torvutvinningsprojekt. Några dagar innan John Andersson väckte sin interpellation lade Sveriges geologiska undersökning fram resultatet av flera års översiktligt inventeringsarbete angående torvtillgångarna i Sverige. Arbetet har utförts på uppdrag av nämnden för energiproduktionsforskning. Enligt SGU kan den lättillgängliga och prima torvtillgången uppskattas till 340 000-350 000 ha produktiv torvmark, dvs. tio gånger mer än vad som behövs 1990 enligt 1981 års riksdagsbeslut. I dessa tal har inte medräknats en skattad andel särskilt naturskyddade torvmarker eller sådana med stort skyddsvärde enligt den Noggrannare från naturvårdssynpunkt är naturvårdsverkets våtmarksinventeringar. En översiktlig inventering redovisades år 1979. År 1980 uppdrog regeringen åt verket att genomföra en fortsatt våtmarksinventering. Syftet med den är att kartlägga och precisera naturvårdens intressen, i första hand inom de områden där anspråken på att utnyttja våtmarkerna för skogseller energiproduktion är störst. Naturvårdsverket har bedömt behovet av beslutsunderlag vara särskilt stort i sydvästra Sverige. Myrinventeringar har också påbörjats av vissa länsstyrelser, bl.a. i Kalmar, Kronobergs, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Lantmäteriverkets vegetationskartor har använts för torvinventering, särskilt i Norrbottens län. I propositionen om fortsatt fysisk riksplanering underströks betydelsen av att kommunerna som ett komplement till den behandling som energifrågorna skall ha enligt lagen om kommunal energiplanering behandlar de lokala förutsättningarna för att använda olika inhemska energislag. I kommuner som har större torvtillgångar är det enligt propositionen angeläget att överväga lämpliga täktområden med beaktande av motstående markoch vattenanvändningsintressen. Regeringen har den 22 april 1982 uppdragit åt länsstyrelserna att senast den 15 oktober 1982 redovisa behandlingen av inhemska energislag bl.a. i den kommunala planeringen. Slutligen har de olika torvexploatörerna ett ansvar för att inventering vidtagits innan ställning tas till frågor om torvutvinning. För mig står det klart att detta ansvar måste öka ju mer man övergår från översiktliga inventeringar till sådana undersökningar i fält som behövs för en närmare planering och prövning av täkten. De inventeringar som pågått och pågår är inte tillräckliga för att motsvara varje krav på ett gott underlag för beslut om torvutvinning. De mest akuta behoven kan emellertid nu beräknas bli tillgodosedda. Enligt min mening är den problematik John Andersson tar upp tillräckligt uppmärksammad av de ansvariga myndigheterna. Jag är övertygad om att deras framtida ställningstaganden skall kunna ske på så god grundval att bevarandeintressena kan beaktas i all rimlig omfattning.

Herr talman! Jag får först tacka jordbruksministern för svaret på mina två frågor. Jag tycker att jordbruksministerns svar präglas av ett lugn inför den problematik som jag aktualiserat, ett lugn som enligt min mening inte stämmer så väl med verkligheten. Men innan jag går in på detaljerna och det svar jag erhållit, vill jag för att undvika missförstånd säga följande. Jag tillhör dem som menar att vi skall utnyttja torven till energiändamål. Vi harstora torvtillgångar i vårt land. Några län har stora arealer, bl.a. mitt eget län. Det finns givetvis både föroch nackdelar med användandet av torven till bränsle. Jag tänker inte gå närmare in på detta utom i ett avseende, nämligen frågan om nödvändig hänsyn till miljön och bevarandeintressena. Detta är ju också anledningen till min interpellation. Vi torde väl vara överens om det önskvärda i att exploateringen av torven sker utan större intressekonflikter — helst med inga konflikter alls, men det senare torde väl vara ett önsketänkande. Men strävar man efter en så konfliktfri exploatering som det över huvud taget är möjligt att åstadkomma, då ställs det självfallet stora krav på en god planering. Enligt min mening har planeringen, eller framförhållningen, när det gäller exploateringen av torven inte varit till fyllest. Detta bekräftar väl också jordbruksministern i sitt svar. Mina två frågor till jordbruksministern var allmänna, men i interpellationen omnämns ändå ett torvprojekt i Västerbotten som blivit mycket omstritt. Handläggningen av detta projekt är minst sagt mycket märklig. Jag kan självfallet inte avgöra vad som är rätt och riktigt eller olämpligt när det gäller detta projekt, men jag har försökt införskaffa så mycket uppgifter som möjligt. Utifrån dessa informationer vill jag påstå att handläggningen av detta projekt inte kan stå i överensstämmelse med riktlinjerna för energipolitiken, där det sägs att brytningen av bränntorv skall styras i syfte att reducera skadeverkningarna från naturvårdsoch miljösynpunkt. Handläggningen av det här ärendet har medfört att positionerna mellan olika intressen har blivit mycket fastlåsta, och detta har resulterat i överklaganden av beslut. Torvbrytningen i länet kommer därigenom att försenas, och även andra negativa konsekvenser kan uppstå. I fråga om det här aktuella projektet gav regeringen bearbetningskoncession, och det företogs alltså undersökningar av området innan man inhämtat åsikterna från länsstyrelsens naturvårdsenhet och naturvårdsverket. Den vanliga gången bör väl vara att de som söker tillstånd först tar reda på av myndigheterna vad som krävs. Nu har länsstyrelsen gett täkttillstånd i det aktuella området, och detta har som jag nämnde resulterat i överklaganden. Man förstår de upprörda känslorna när man tar del av det yttrande som naturvårdsverket avgett. För hela landet redovisas i naturvårdsverkets översiktliga våtmarksinventering 295 myrkomplex som skyddsvärda. Av dessa är 61 särskilt värdefulla från naturvårdssynpunkt. I den naturgeografiska regionen 33 h, inre Lappland inom förfjällsregionen, har redovisats 25 myrkomplex, varav 4 särskilt värdefulla. Det nu omstridda torvprojektet ingår som ett av dessa 4 särskilt värdefulla myrkomplex. Naturvårdsverket avstyrker därför en exploatering av området. Det har också gjorts en del märkliga uttalanden kring detta torvprojekt, bl.a. från länets naturvårdsenhet. Där har uttalats: ”Har regeringen gett sitt tillstånd till bearbetningskoncession så bör heller inte naturvårdsmyndigheterna visa sig som dåliga förlorare.” Jag tycker att detta är ett märkligt uttalande. Det kan väl inte handla om bra eller dåliga förlorare i sådana här frågor — det hoppas jag att jordbruksministern och jag är överens om. Som jag nämner i min interpellation utgör torvtillgångarna en femtedel av Västerbottens läns yta. Det framgår ju också av jordbruksministerns svar att vi har stora torvtillgångar här i landet. Då borde det väl vara möjligt att bryta och utnyttja våra torvtillgångar utan att komma i motsatsställning till naturvårdsmyndigheter och andra intressen. a I mina frågor till jordbruksministern har jag inte avkrävt något besked vad gäller detta omstridda torvprojekt, och jag skall inte heller göra det i debatten. Men jag har med detta exempel velat visa det olyckliga i en otillfredsställande planering. Såvitt jag vet finns det flera exempel där motstridiga intressen står mot varandra, och där positionerna är eller kommer att bli låsta. Nu säger jordbruksministern i sitt svar att de inventeringar som pågått eller pågår inte är tillräckliga för att motsvara varje krav på ett gott underlag för beslut om torvutvinning. Den bedömningen kan vi vara överens om. Men en följdfråga från mig blir därför: Varför har regeringen underlåtit att på ett riktigt sätt ta tag i dessa frågor, att i god tid vara ute och planera en användning av torvenergin? Det har ju i många år talats om en exploatering av torven, och det måste ju ha funnits tid för en sådan planering. Jordbruksministern säger vidare: ”De mest akuta behoven kan emellertid nu beräknas bli tillgodosedda.” Jag har litet svårt att förstå detta när strid blossar upp om ett projekt som betraktas som ett av de fyra mest skyddsvärda områdena. Detsamma gäller också påståendet att den problematik som jag har tagit upp skulle vara tillräckligt uppmärksammad av de ansvariga myndigheterna. Att framtida ställningstaganden skall kunna ske på så god grundval att bevarandeintressena kan beaktas i all rimlig omfattning får man väl innerligt hoppas på, men då måste nog vissa åtgärder vidtas. I svaret från jordbruksministern framgår också att regeringen uppdragit till länsstyrelserna att senast den 15 oktober i år redovisa behandlingen av inhemska energislag. Detta ser jag som svar på min första fråga. På min andra fråga, om jordbruksministern avser att vidta några åtgärder i anledning av de intressekonflikter som redan uppstått, kan jag inte finna något besked, utöver att jordbruksministern anser de mest akuta behoven tillgodosedda. Jordbruksministern säger vidare att de olika torvexploatörerna har ett ansvar för att inventering vidtagits innan ställning tas till frågor om torvutvinning. Men om detta ansvar nu inte tas, avser jordbruksministern eller regeringen att då vidta åtgärder, eller är detta bara en uttalad önskan? Avslutningsvis vill jag åter betona det viktiga i att vi kan utnyttja våra torvtillgångar till energiändamål. Det ersätter dyr importerad olja och ger sysselsättning i sysselsättningssvaga områden, t.ex. i Västerbottens inland. Jag utgår ifrån att vi är överens om detta.

Herr talman! Jag uppfattar att John Andersson och jag är överens om att vi alla har ett gemensamt ansvar när det gäller att ta i bruk alternativa energislag ien sådan omfattning att kärnkraften kan avvecklas vid en bestämd tidpunkt. Torv är ju ett sådant energislag. Men självfallet skall alla intressen vägas in, innan det så att säga är klart fram för brytning. Det gäller miljön, det gäller energioch sysselsättningsfrågor. Regeringen har i det här aktuella fallet, som John Andersson har åberopat, givit koncession. Men efter det beslutet kvarstår att frågan skall prövas enligt naturvårdslagen och av länsstyrelsen, och det har skett i det här fallet. Jag utgår från att länsstyrelsen har gjort de avvägningar och de sammanfattande bedömningar som skall göras. Nu är det beslutet överklagat till regeringen, och därför vill jag inte närmare gå in på det enskilda ärendet. Ärendet har ju också tilldragit sig det största intresset ur debattsynpunkt. Den delen får vi således komma tillbaka till, när regeringen har gjort prövningen enligt naturvårdslagen.
Herr talman! Jag kan än en gång vitsorda att vi är överens om att torven skall utnyttjas. Det måste vara ett led i strävandena att ersätta kärnkraften. Då är det så mycket mer olyckligt att situationer av det här slaget skall behöva uppstå. Enligt min mening har det nämligen brustit i planeringen, i framförhållningen, så att berörda myndigheter som skall bevaka naturvårdsintressena så att säga har kommit i andra hand. Nu säger jordbruksministern att det är länsstyrelsen som har gett täkttillståndet, och det är helt riktigt. Men det är också på det sättet att länsstyrelsen är i en annan situation. Man kanske tvingas ta större hänsyn till sysselsättningsfrågor osv. Det citerade uttalandet från länsstyrelsens naturvårdsenhet tycker jag visar att man kanske bedömer de här frågorna på ett annat sätt än vad t.ex. naturvårdsverket har gjort. Man säger ju att vi inte skall visa oss som dåliga förlorare. Nu är det här aktuella ärendet överklagat, och helt riktigt kommer regeringen att åter få ta ställning till frågan. Men jag är rädd för att det blir fler fall av det här slaget. Därför är det så viktigt att man gör vad som göras kan för att undvika konfliktsituationer av detta slag. För mitt eget län, som ligger i Norrland, blir det av väldigt stor betydelse att vi kommer i gång med torvbrytningen. Det kommer att betyda en hel del nya arbetstillfällen osv. Det är på dessa grunder jag har tagit upp den här frågan i min interpellation, för att vi framdeles skall kunna undvika sådana här intressekonflikter.
Herr talman! Jag är inte alls lika övertygad som John Andersson när det gäller att länsstyrelsen skulle ha gett täkttillståndet med anledning av att regeringen beviljat koncession. Det gäller här två skilda beslut. Herr talman! I länsstyrelsens beslut i ärendet, ur vilket jag skall be att få citera, säger man följande: ”Den samlade bedömning länsstyrelsen i detta ärende — som nu alltså närmast rör tillämpningen av 18 § Naturvårdslagen — haft att göra har varit komplicerad och utgången inte på något sätt given. Länsstyrelsen har ändå funnit övervägande skäl tala för ett tillstånd inom ramen för koncessionen.” Det visar, John Andersson, att länsstyrelsen handlagt ärendet enligt den ordning som gäller och enligt naturvårdslagen. Vidare delar jag John Anderssons uppfattning att det är väldigt viktigt i alla ärenden av detta slag att det inte uppstår konflikter på grund av att ärendena inte är tillräckligt utredda eller på grund av att man inte haft ett tillräckligt utredningsmaterial. Här hoppas jag att efter hand som planeringsmaterialet inkommer och allra senast under hösten, när vi får tillgång till kommunernas energiplaner, skall sådana här konflikter över huvud taget inte behöva uppstå.
Herr talman! Då det gäller länsstyrelsens behandling av ärendet vill jag bara konstatera att det finns en representant för naturvårdsenheten med i länsstyrelsen, det beslutande organet. Från länets naturvårdsenhet har man uttalat följande: ”Hos naturvårdsverket håller man fast vid en och samma linje som den man intog från början ——-. Så kan man kanske inte se på problemet från lokal synpunkt. Genom ett givande och tagande får man resonera sig fram till den riktiga avvägningen mellan vad som bör skyddas och vad som måste offras.” Men jag tycker att man måste se problemet utifrån den inventering som naturvårdsverket har gjort och där det aktuella området är klassat som ett av de fyra mest skyddsvärda områdena. Det är ju också anledningen till låt mig säga den opinionsstorm eller den intressekonflikt som har uppstått. Jag vill i detta sammanhang även betona att miljöintressena, de organisationer som är mycket kritiska och som vill stoppa det aktuella projektet, har poängterat att man inte är emot torvutvinning. Man har t.o.m. försökt presentera alternativ till projektet, och man har pekat på att det i områden som ligger utanför det aktuella finns mycket stora myrområden. Jag kan därför inte komma ifrån bedömningen att det här har gått mycket hastigt till. Man har missat i planeringen. Man inte har varit ute i tid och undersökt vad som skall skyddas och vad som skall utnyttjas. Jag hoppas emellertid att jordbruksministern följer frågan med uppmärksamhet, när ställning skall tas till överklagandet, och väger in de här olika intressena på ett riktigt sätt.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen är beredd att ge katastrofbistånd till Demokratiska folkrepubliken Yemen med anledning av inträffade översvämningskatastrofer. Sydyemen drabbades vid månadsskiftet mars-april av de hittills värsta översvämningarna i landets historia, med omfattande materiella skador och 103 uppskattningsvis 50 000 människor hemlösa som följd. Dessa är nu i behov av mat, tillfälliga bostäder, mediciner, filtar och andra förnödenheter. FN:s katastrofhjälpskontor har vädjat om skyndsamma hjälpinsatser, och Världslivsmedelsprogrammet har åtagit sig att bistå med livsmedel. Från svensk sida har vi utlovat 8 100 ton vetemjöl för ändamålet. Svenska röda korset har genom Sydyemens motsvarighet, Röda halvmånen, hittills bidragit med tält till ett värde av 250 000 kr. Regeringen kommer inom kort att ta ställning till en ansökan om bidrag från Rädda barnen för en hjälpinsats i Sydyemen.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Jag vill bara göra en liten komplettering när det gäller omfattningen av de skador som den aktuella översvämningskatastrofen åsamkat Sydyemen. Enligt de uppgifter jag har inhämtat har ungefär 500 människor och 50 000 kreatur dödats samt 25 000 hus förstörts. Bara i ett litet område av landet har exempelvis dricksvattnet i 200 brunnar blivit otjänligt. Vattnet kan inte användas som dricksvatten, eftersom brunnarna har slammat igen. Hela kostnaden för katastrofen i landet uppskattas till 4,5 miljarder kronor. Sydyemen är ju ett oerhört fattigt land. Det vet både utrikesministern och jag. Således rör det sig här om ofattbara summor för landet. De insatser som Sverige hitintills har gjort har jag ingenting emot, utan jag tycker att de är bra. Vidare förutsätter jag att Rädda barnens ansökan, som skall behandlas av regeringen snarast, också blir positivt bemött. De åtgärder som hitintills vidtagits bör man notera. Ändå kan vi naturligtvis vara överens om att detta är en droppe i havet, jämfört med de enorma utgifter som landet står inför. Jag tror att man kan förebygga naturkatastrofer. Också år 1975 inträffade en översvämningskatastrof, men inte av den här fruktansvärda omfattningen. Man kan, såvitt jag förstår, förebygga katastrofer av detta slag genom att uppföra vissa dammbyggnader. Men det är förknippat med oerhört stora kostnader. Jag vill därför fråga utrikesministern om det är tänkbart att låta Sverige bistå Sydyemen med exempelvis uppförande av dammbyggnader, och vidare om man från svensk sida kan tänka sig att internationellt ta upp en sådan fråga, t.ex. i FN. Det är väl det lämpligaste organet genom vilket ett antal länder kan ställa upp. Det måste ju ligga i vårt intresse att så långt det är möjligt minimera riskerna för sådana här översvämningskatastrofer. Det kan man, såvitt jag begriper, faktiskt göra på ett ganska effektivt sätt med dessa dammbyggnader. Landet vill också uppföra dammbyggnader, men det är så fattigt att det inte har resurser för att göra det. Jag skulle vara tacksam, om utrikesministern ville svara på dessa frågor.
Herr talman! I sådana här sammanhang brukar Sverige ta ställning till ansökningar från i regel internationella eller svenska hjälporganisationer. I den mån det görs sådana framställningar som gäller annat än livsmedelshjälp, är det klart att även de kommer att prövas.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig om regeringen kommer att ta något initiativ för att uppnå att föräldrar som drabbas av arbetslöshet får behålla sina daghemsoch fritidshemsplatser. Jag delar Inga Lantz uppfattning att en påtvingad arbetslöshet medför stora påfrestningar för den som drabbas. Att förlora den plats man lyckats få inom barnomsorgen kan förvärra situationen och medför därutöver svårigheter att kunna tacka ja till erbjudande om nytt arbete. Även för barnets del kan det vara olyckligt med avbrott i den kontinuerliga verksamhet som bedrivs inom barnomsorgen. Jag har tidigare aviserat att jag har för avsikt att ta upp nya diskussioner med Svenska kommunförbundet om barnomsorgens utbyggnad. Jag kommer i det sammanhanget även att ta upp frågan om kommunernas regler när det gäller rätten till barnomsorgsplats vid föräldrars arbetslöshet.
Herr talman! Jag skall be att få tacka för svaret. På grund av en knäskada blir jag stående i bänken. Om man inte kan åberopa särskilda behov, är tyvärr grunden för att man över huvud taget skall komma i fråga för en barnomsorgsplats att föräldern eller föräldrarna arbetar eller studerar. Vänsterpartiet kommunisterna har aldrig accepterat detta synsätt. Vi menar att barnomsorgen skall vara till för barnens egen skull, därför att de behöver en bra kollektiv barnomsorg. Vi har aldrig accepterat att barnomsorgen skall styras av konjunkturer, av skiftande situationer på arbetsmarknaden. Så är det faktiskt i dag. Eftersom grunden för erhållande av en barnomsorgsplats är föräldrarnas arbete eller studier, mister familjen daghemseller fritidshemsplatsen om föräldrarna blir arbetslösa. Arbetslösheten ökar. Dess effekter är många och svåra, och nu drabbar arbetslösheten också barnen, på så sätt att de utestängs från sin vanliga miljö, sin arbetsmiljö, nämligen daghemmet. Situationen för familjen, för barnen och deras mammor — det är ju kvinnorna som allra först drabbas av arbetslösheten — försvåras ytterligare till följd av att de också mister platsen på daghemmet eller fritidshemmet. I de flesta kommuner regleras frågan om barnomsorgsplats utifrån detta synsätt, eftersom bestämmelserna är formulerade som de är. Det kan röra sig om tre månader eller kanske något längre tid, sedan sägs platsen upp. Hittills har detta förstås inte varit särskilt vanligt, men med en ökande arbetslöshet kommer det att bli vanligt, om inte föräldrarna kan åberopa särskilda skäl för att få ha kvar sin plats. I svaret som jag har fått av Karin Söder kan jag spåra att regeringen också inser det farliga i detta. Även om Karin Söders svar är en markering att kommunerna bör vara försiktiga i denna fråga, hade det varit önskvärt med ett klarare uttalande på denna punkt. Jag menar med andra ord att arbetslöshet inte bör få utgöra grund för uppsägning av plats inom barnomsorgen. Jag vill ställa en direkt fråga till Karin Söder, eftersom jag här spårar i varje fall en viljeyttring: Är det regeringens uppfattning att arbetslöshet inte skall få vara grund för uppsägning av plats inom barnomsorgen?
Herr talman! Jag tycker inte att Inga Lantz skall säga att man bara kan spåra en förståelse i svaret. Det uttrycks faktiskt ganska klart i svaret vad jag har för uppfattning i den här frågan. Jag vill återigen understryka att det är viktigt med vistelsetrygghet för barnen. Men det är inte heller ett så enkelt problem, från flera utgångspunkter. Jag har sagt att vi därför skall ta upp frågan med Kommunförbundet och verkligen diskutera den seriöst för att se till barnens bästa. Men det kanske inte finns någon helt enkel lösning på problemet, och det är inte säkert att det skall lösas på ett och samma sätt överallt. Men jag har alltså en bestämd vilja att försöka ta itu med problemet för barnens skull. Därutöver vill jag säga att man i betänkandet Förvärvsarbete och föräldraskap, som har lagts fram av jämställdhetskommittén, också tar upp denna fråga och föreslår en lagstiftning i den riktning som Inga Lantz efterlyser. Förslaget kommer att gå ut på remiss och kommer efter remissomgången att behandlas. Men det första steget är alltså att diskutera frågan med Kommunförbundet, för att vi skall kunna få så enhetliga regler som möjligt för frågans prövning i kommunerna.
Herr talman! Som i så många andra sammanhang räcker det inte med välvilliga ord, utan det behövs klara ställningstaganden från regeringen. Jag är inte riktigt nöjd, även om jag spårar en välvilja. Ute i kommunerna pågår dessa diskussioner. Det kommer dispensansökningar m.m. utifrån det förhållandet att föräldrar har blivit arbetslösa. Med den politik som regeringen har fört när det gäller barnomsorgen har man i dag en tendens att betrakta barnen som om de vore tennsoldater, som man kan hantera som man vill. Man kan flytta grupper, blanda olika åldersgrupper, byta avdelningar m.m., för att få — som det heter — flexibilitet och för att utnyttja befintliga resurser bättre. Detta har vi från vpk kritiserat. Det går inte att hantera barn på det här viset. I en situation där föräldrar blir arbetslösa är det därför viktigt att tryggheten för barnen finns kvar, att de får stanna i de barngrupper där de hör hemma. En lösning på detta problem kan bli att barnen temporärt får byta barngrupp och sedan komma tillbaka, men det är inte någon bra kvalitet i en sådan hantering av barn. Därför behövs det kontinuitet.

Herr talman! När Inga Lantz säger att vi från regeringens sida skulle betrakta barn som tennsoldater som man kan flytta utan vidare har hon inte alls klart för sig vilka regeringens intentioner är och har inte heller studerat underlaget för våra förslag. Det är tvärtom så att den flexibilitet som Inga Lantz anser skulle vara negativ är ägnad att stärka barnens situation, att forma grupper som tillgodoser barnens behov av trygghet i barnomsorgen och som ger det bästa utbytet för barnen och föräldrarna när det gäller att få en trygg uppväxttid. Det är regeringens intentioner, och det är de kvalitetskrav som vi från regeringens sida ställer på barnomsorgen.
Herr talman! Den bild jag målade upp visar faktiskt vad som händer ute i kommunerna. Man försöker hitta modeller och variationer för att vara flexibel, och det är till skada för barnen. Man vill utnyttja befintliga resurser bättre, och det innebär större barngrupper inom institutionerna med oförändrad personaltäthet. Det är redan dåligt ställt med personal, så här behövsi stället en utbyggnad. Detta med arbetslösheten blir då ytterligare ett schackdrag för barnen. Man bör vara väldigt försiktig, och man bör vara mån om att trygga barnens miljö på ett och samma ställe, i den otrygga och röriga värld som vi lever i.

Herr talman! Yngve Nyquist har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att rädda produktion och sysselsättning vid Dalaverken i Smedjebacken. Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen är beredd att ingripa och förmå Atlas Copco att dra tillbaka planerna om en nedläggning av smedjan i Dalaverken i Smedjebacken och av bolaget utkräva att antalet arbetstillfällen i kommunen förblir av minst samma omfattning som f. n.
I det redan hårt pressade Västerbergslagen avser nu Atlas Copco att avveckla sin smedja vid Dalaverken i Smedjebacken. Nedläggningen sker, uppges det, på grund av dålig lönsamhet. Samtidigt meddelar emellertid Atlas Copco att bolagets vinst uppgår till 584 milj.kr. och att 124 milj.kr. delas ut till aktieägarna. Dessutom har värdet på deras aktier stigit med 54 96 på ett år. Smedjebackens kommun har under de senaste åren drabbats av svåra sysselsättningsminskningar. Den planerade nedläggningen innebär bara ett första steg mot en katastrof. Dalaverkens återstående del är direkt hotad om smedjan läggs ned.
Jag behandlar frågorna i ett sammanhang. Enligt vad jag har erfarit pågår MBL-förhandlingar om nedläggning av smidesverksamheten vid Dalaverken, som tillhör Atlas Copco. Eftersom förhandlingarna inte är avslutade, är jag inte beredd att närmare kommentera situationen. Jag vill dock nämna att företagsledningen har informerat mig om att personal som friställs vid en eventuell nedläggning av smidesverksamheten kommer att erbjudas arbete vid ASEA i det närbelägna Ludvika. Även andra Atlas Copco-enheter i Sverige avses komma att erbjuda arbetstillfällen.
Är regeringen beredd att ingripa och förmå Atlas Copco att dra tillbaka planerna om en nedläggning av smedjan i Dalaverken i Smedjebacken, och av bolaget utkräva att antalet arbetstillfällen i kommunen förblir av minst samma omfattning som f. n.?

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga, som naturligtvis bottnar i att vi i Västerbergslagen — ja, i hela Kopparbergs län — är rädda om varje sysselsättningstillfälle vi har. När man i slutet av 1960-talet skulle etablera den här smedjan med tillhörande verkstadsavdelning ansågs Smedjebacken som en lämplig ort. Atlas Copco tog kontakter i ärendet 1969. Kommunen startade omedelbart förberedelserna, köpte mark och började att planera. Man sålde ca 44 000 m? mark till Atlas Copco och gav option på ytterligare 53 000 m? i anslutning till samma område. 1975 — alltså fem år senare — utnyttjade Atlas Copco optionen och förvärvade marken. Industrilokaliseringen medförde att kommunen fick föranstalta om vägbyggnader och andra arbeten för industriområdet. Kommunen har räknat ut att markförvärv samt byggande av vägar och vattenoch avloppsanläggningar, med avdrag för den köpeskilling som Atlas Copco erlagt, har kostat kommunen ca 555 000 kr. netto. Även staten har satsat pengar för att klara den här lokaliseringen. Det har utgått stöd i form av lokaliseringslån. Enligt ett beslut den 18 april 1969 fick man ett lån på 9,5 miljoner, och genom en tilläggsansökan den 5 juni 1970 fick man ytterligare 3 965 000 kr., alltså sammanlagt 13 465 000 kr. Lånen hade 18 års löptid. Vidare har utbildningsbidrag utgått med sammanlagt drygt 1,5 milj.kr. Det är alltså fråga om stora satsningar, som både kommun och stat har gjort. I företaget finns dessutom ett tekniskt kunnande, och risken är nu att detta kommer att gå förlorat. Om inte arbetskraften kan beredas arbete och bo kvar i kommunen, har man att förvänta ett skattebortfall på ca 6 milj.kr., och det motsvarar en höjning av utdebiteringen med ungefär 1:10. I en sådan här situation känner naturligtvis de enskilda människorna en mycket stor oro. Det gör också de kommunala myndigheterna, liksom länsmyndigheterna. Jag noterar att industriministern säger i svaret att han inte är beredd att kommentera detta ytterligare, eftersom förhandlingarna inte är avslutade. Industriministern antyder också vad som har sagts tidigare, nämligen att en annan företagare i Wallenberggruppen skulle vara beredd att ta över arbetskraften. Men min fråga lyder: Är industriministern beredd att verka för att den här nedläggningen inte kommer till stånd?

Herr talman! Jag tackar för svaret. Atlas Copco avser ju att lägga ned smedjan vid Dalaverken i Smedjebacken. Jag tycker att det är fräckt och utmanande. Ordet skandal är ett lindrigt uttryck med tanke på att Atlas Copco nu redovisar en vinst på 584 milj.kr. och har delat ut 124 milj.kr. till aktieägarna. Det är inte första gången som industrikungen Wallenberg lämnar en hårt drabbad region och kommun åt sitt öde. Smedjebacken har redan 366 personer arbetslösa. Vid Hagge såg kanske 40 arbetstillfällen försvinner. 80 personer får sluta vid Stålbergsgruvan, och järnverket — allt tillhör samma kommun — kommer att få problem med sysselsättningen i och med sammanslagningen med Boxholm. Detta dråpslag är utdelat med stor cynism. Regioners och männniskors framtid är inte värda någonting, när det Wallenbergdominerade Atlas Copco skall maximera vinsterna. 39 personer avskedades i höstas vid Dalaverken. Nu står 140 i tur vid smedjan. Den återstående verksamheten har, säger de fackliga organisationerna, små möjligheter att överleva. Det handlar alltså om 230 jobbs vara eller inte vara på denna plats. Smedjan är inte lönsam enligt Atlas Copco-ledningen och skall alltså läggas ned. Inte ens fackets förslag, innebärande personalminskningar, har funnit nåd inför bolagsledningen. Svensk smidesindustri riskerar att utraderas. Det svenska behovet på detta område är 170 000 ton per år, varav 70 000 ton görs i Sverige. Därmed är importen 60 26. Med en ytterligare nedläggning av smedjor riskerar vi att detta kunnande försvinner. Därför krävs någon form av planering och samordning. Wallenbergföretagen borde i första hand kunna samordna sina beställningar och sin upphandling med svenska smedjor. Då skulle vi kanske kunna behålla smedjan vid Dalaverken i Smedjebacken. Industriministern vill inte kommentera situationen, eftersom förhandlingar pågår, men jag tycker att industriministern borde svara på den oerhört viktiga frågan: Skall vi behålla smideskunnandet i vårt land? Är man i så fall från regeringens sida beredd att agera för att en samordning skall komma till stånd, så att vi inte förlorar allt smideskunnande? Med tanke på industriministerns hänvisning till att MBL-förhandlingar pågår vill jag fråga: Är det först när nedläggningen är ett faktum som regeringen kommer in i bilden? Beträffande möjligheterna för arbetarna vid Dalaverken att få jobb på ASEA har jag inhämtat information från ASEA. Där har division L, högspänningsapparater, stora problem och kan alltså inte ta emot fler arbetare. Divison Z, transformatorer, har också problem. Med allra största sannolikhet blir det anställningsstopp vid ASEA i Ludvika. Det betyder att detta är ett stort lurendrejeri och skoj med människor, när det inte finns några jobb. Man lurar alltså arbetarna vid Atlas Copco och Dalaverken. Vilket socialt ansvar kommer regeringen att ta när situationen ser ut som den gör?
Herr talman! Får jag till svar på Lars-Ove Hagbergs sista fråga säga att regeringen har ett övergripande ansvar för näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Men inom de ramar och åtgärder som finns beslutade har företagen liksom de lokala och regionala myndigheterna att agera. Det är därför med en viss undran som jag fortlöpande tar ställning till frågor om vad regeringen har för avsikt att göra när det och det företaget vidtar produktionsomläggningar. Regeringen är inte förmyndare för enskilda företag. Företagen har att tillämpa de spelregler som gäller, och det är därför som jag har hänvisat till att MBL-förhandlingar pågår. Jag känner till att det har förekommit utredningar, i vilka företrädare för personalen deltagit, om olika åtgärder för driften vid Dalaverken. Någon har sagt att man vänt på varje sten minst två gånger och inte hittat något uppslag till åtgärder för överlevnad — beklagligtvis. Man har gjort en grundlig utredning genom löntagarkonsulternas medverkan. Man har dess värre inte kunnat föreslå några bärkraftiga åtgärder. Ett par anställda har övervägt att ta över verksamheten, och Atlas Copco har förklarat sig berett att skänka bort anläggningen, men man har tyvärr inte fått de nödvändiga krediterna från bankerna. Man har undersökt möjligheterna med joint venture med andra stora smedjor, men det har inte kunnat genomföras. Det har alltså vidtagits en rad åtgärder av företaget och personalen. Jag vill till Yngve Nyquist säga att från regeringens sida är vi beredda till insatser när de lokala och regionala myndigheterna har analyserat situationen och när det finns projekt som man vill satsa på och som behöver statsmakternas medverkan för att realiseras.
Herr talman! Det var ju ändå en utfästelse. Här får man alltså notera att företaget har tagit statens och kommunens tjänster i anspråk. Man har skapat stora förväntningar i bygden sedan 1970-talets början. Men från fackets sida var det många anmärkningar i början. Det var uttjänta maskiner, och projekteringen och planeringen var dålig. Det tog sex år innan maskinerna hade trimmats in och personalen nått ep acceptabel utbildning. Då var kapaciteten mycket högre än behovet. Man bearbetade legomarknaden hårt, och man fick dåliga priser. Trots det ökades antalet anställda år 1979 mot fackets varning. 1980 fortsatte man att öka antalet anställda, och vid det årets slut var man uppe i 253 personer. Så kommer vi över till 1981, och i mars varslade man om fyradagarsvecka. Därmed börjar trasslet. Nu är marknaden utsatt för dumping. En stor smedja skall alltså läggas ned enligt ägarens önskan. För ett par veckor sedan deltog jag tillsammans med representanter för facket och kommunerna i en uppvaktning för direktionen för Atlas Copco. Fackets idéer om framtiden mönstrades ut. Det fanns ingen förståelse för att fortsätta driften vid smedjan. Ett viktigt manufaktureringsavsnitt minskas alltså drastiskt. Så har det tidigare gått med gjuteribranschen. Våra produktionsresurser blir allvarligt begränsade. Det är beklämmande, herr statsråd, och jag efterlyser åtgärder i en sådan situation. Å Det är besvärande när gruvorna läggs ned, men då är det fråga om svårigheter att sälja malm. Atlas Copco är ett seriöst verkstadsföretag med goda vinster, som Lars-Ove Hagberg nyss har påpekat. Man fakturerar för 7,5 miljarder, man fondemitterar, och man ökar sin utdelning. Det är i en sådan situation som man har anledning att vädja till statsrådet att ingripa för att rädda ett produktionsavsnitt och sysselsättningen.
Herr talman! Det måste vara något fel på ramarna och spelreglerna om industriministern kan ta del av vad som görs men inte tar något ansvar för smidesindustrin i Sverige. Vi har andra branscher som har fallit och som icke i tid fått den injektion som behövts för att inte ramla ihop. Gjuteribranschen är ett aktuellt exempel. Jag tycker att industriministern och regeringen skulle fundera litet på om inte Wallenbergs alla enheter borde samordna sina uppköp i svenska smedjor. Det vore väl en uppgift för den svenska regeringen att se till att det sker. Det av fackföreningen framlagda förslaget anser fackföreningen och konsulten vara fullt realistiskt att bygga vidare på. Men det anser inte Atlas Copcos ledning. Man skall tydligen ha vinstmaximering här. Sedan ligger det väl en sak i botten, som inte får glömmas bort, och det är att borrmaskintillverkningen i Atlas Copco håller på att flyttas utomlands. Det är väl en av orsakerna till att denna smedja skall läggas ned. Vad tänker industriministern göra åt en sådan åtgärd, som innebär en utarmning av den svenska industrin? Man kan väl inte bara bocka för Kung Wallenberg och för vad han gör i det här landet för att ta bort jobb.

Herr talman! Hans Nyhage har frågat mig om jag är beredd att medverka till att medel ställs till förfogande för en ombyggnad av riksväg 41 i en större omfattning och i en snabbare takt än vad som anges i vägverkets utbyggnadsplan. Riksdagen har vid flera tillfällen — senast vid behandlingen av 1983 års väganslag — framhållit förtjänsterna av det decentraliserade beslutsfattande som tillämpas. Det är således inte kommunikationsministerns utan de lokala politikernas uppgift att i kommuner och länsstyrelser verka för att enskilda vägobjekt kommer med i planerna för byggande av vägar. F. n. pågår arbete med att revidera dessa planer. Nya planer skall upprättas för åren 1984-1993. Frågan om ombyggnad av väg 41 tas således upp i det sammanhanget. Tidigareläggning av vägbyggen är emellertid också en viktig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. En bra infrastruktur är dessutom en förutsättning för ett fungerande näringsliv. Möjligheterna att kunna bygga om väg 41 med sysselsättningsmedel är beroende främst av arbetsmarknadsläget i regionen men även — eftersom vi har en decentraliserad vägplanering — av den prioritering som görs i samband med framtagande av planer för byggande av vägar i länet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Elmstedt för svaret. Tyvärr tvingas jag konstatera att statsrådet inte har speciellt mycket att bidra med när det gäller att söka komma till rätta med de ytterst besvärliga förhållanden som gäller för riksväg 41 mellan Borås och Varberg. Det råder, som jag har påpekat i min interpellation, total samstämmighet från alla som över huvud taget har med vägen att göra om att det är hög tid att den sätts i sådant skick att den motsvarar de krav som man med all rätt måste ställa på en väg av denna karaktär i en allt trafikintensivare tid. Bakom denna samstämmiga uppfattning står landsting och kommuner, polis och brandkår, näringslivet, fackliga och andra organisationer, åkerier, politiska partier och allmänheten. Riksväg 41 är centralväg inom ett område där ca 2090 av landets befolkning bor, dvs. landets näst största befolkningsområde. Den går igenom min egen hemkommun, Marks kommun. Det är landets mest tekodominerade kommun. Sju av tio industrianställda är sysselsatta inom teko. En differentiering och omstrukturering av industrin måste ske. Vägarnas betydelse när det gäller att utveckla näringsliv och företagsamhet är mycket stor. Det allvarliga sysselsättningsläge som råder talar för särskild förtur för utbyggnaden av riksväg 41. Kollektivtrafiken måste förbättras, inte minst för att oljeberoendet skall kunna nedbringas. Pendlingen inom regionen är stor. Det är således samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på ökad kollektivtrafik. Detta kräver goda vägförhållanden. Regionalpolitiska skäl talar således för en utbyggnad. Riksväg 41 har mycket låg standard med tanke på trafikintensiteten. Den torde vara landets sämsta riksväg. Den är smal, har många väganslutningar och tomtutsläpp samt passerar genom flera tätbebyggda områden, där många slåss om utrymmet. Den belastas av en omfattande tung trafik, bl.a. av transporter till och från Värö bruk. Den är högt olycksbelastad. Eftersom många sjuhäradsbor har sommarställen vid västkusten råder en mycket intensiv trafik under perioden april-oktober. Särskilt intensiv är den från fredag eftermiddag till måndag morgon. Köbildningar är vanligt förekommande. Tidsförlusterna är betydande. Även trafiktekniska skäl talar således för en utbyggnad. Från polisens sida understryker man särskilt den höga olycksbelastning som råder på grund av de många vägkorsningarna. En ny riksväg 41 utanför Kinna, Skene och Berghem, som gränsar till varandra, skulle enligt polisens uppfattning påtagligt nedbringa antalet olycksfall. Men just den sträckan skall enligt föreliggande vägplan inte åtgärdas förrän efter 1994. Polisens uppfattning delas helt av landstinget. Landstinget framför sjukvårdsmässiga synpunkter och understryker att riksväg 41 är det viktigaste objektet i hela Älvsborgs län. Även från räddningstjänsten understryker man nödvändigheten av en bra riksväg. Där har man nu stora problem oavsett färdriktningen på grund av att vägen proppas igen, särskilt fredag till söndag. På ett antal platser går det helt enkelt inte att ta sig förbi vid en utryckning på grund av långa bilköer i båda riktningarna. De ödesdigra konsekvenserna härav är uppenbara. Som ytterligare ett vittnesmål om följderna av den dåliga riksvägen vill jag referera till vad Södra Skogsägarna har anfört. Ca 13 000 lass virke, 400 000 ton, går årligen på riksväg 41. Det gör varje vardag 58 lass under 45 veckor om året. Med dessa siffror som bakgrund har skogsägarna räknat ut att man skulle tjäna 50 000 kr. per år enbart på förbättringar mellan Kinna, Skene och Berghem. Med en ombyggd väg skulle tidsvinsten innebära en besparing på 400 000 kr. per år. De ifrågavarande fordonen är 22 meter långa och väger 52 ton. De behöver, som var och en förstår, bra vägar för att snabbt komma fram till sin bestämmelsestation och för att inte trafiksäkerheten skall riskeras för de många andra som använder riksvägen. Herr talman! Det skulle vara möjligt för mig att fortsätta uppräkningen av skäl som framförs från olika håll om nödvändigheten av en upprustning av riksväg 41. Det bör emellertid rimligen vara tillräckligt i det avseendet med vad jag anfört. Samstämmigheten i inställning och uppfattning är otvetydig. Naturligtvis inser jag till fullo den knapphet på resurser som råder och att dessa skall fördelas över en rad olika objekt. Men likväl dristar jag mig att påstå att riksväg 41 står främst i angelägenhetsgrad och därför bör prioriteras. Det var för att söka åstadkomma denna prioritering jag bad om statsrådets hjälp. Statsrådet är ju väl införstådd med ärendet, bl.a. genom ett bilistprogram i Sveriges Radio. Med all respekt för värdet av det decentraliserade beslutsfattandet, utesluter ju inte detta att särskilda insatser kan göras när extraordinära skäl föreligger, som fallet är här. Statsrådet bör rimligen vara en av dem som kan medverka till att dessa insatser görs. Därtill kommer att sysselsättningssituationen i regionen är djupt allvarlig. Många människor, till betydande del ungdomar, går helt utan arbete. Alla är vi överens om att dessa människor skall ha samhällets hjälp och stöd. Detta förutsätter ekonomiska insatser från samhällets sida. Det måste ju då vara bättre, såväl för den enskilde som för samhället, att dessa insatser görs i form av ett avlönat arbete. Åtskilliga av dem som nu går arbetslösa torde kunna göra en värdefull arbetsinsats på ett vägbygge. Statsrådet framhåller också mycket riktigt att tidigareläggande av vägbyggen är en viktig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Arbetsmarknadsläget i denna tekoregion kan rimligen inte bedömas på något annat sätt än att det är alldeles nödvändigt med särskilda insatser. Genom att nu gå i författning om att bygga om riksväg 41 framskaffar man en form av dylika insatser. Eftersom jag tyvärr inte kan utläsa något besked i statsrådets svar på min interpellation, vill jag nu formulera mig på följande sätt: Anser statsrådet att det finns skäl som talar för att en utbyggnad av riksväg 41 bör komma till stånd?

Herr talman! Jag har begärt ordet för ett inlägg i den här debatten närmast för att ge eftertryck åt de önskemål och uppfattningar om denna vägfråga som Hans Nyhage här har framfört och som är allmänt förhärskande i hela Sjuhäradsbygden. Riksväg 41 är den helt dominerande kommunikationsleden genom Viskadalen. Den sammanbinder de folkrika kommunerna Borås och Mark, och den utgör genomfartsled mot Halland för stora delar av Västergötland. Den tunga trafiken på vägen är av betydande omfattning — helt naturligt f. ö., då både Borås och Viskadalen är starkt industrialiserade områden och timmertransporterna från södra Älvsborg till Värö i huvudsak belastar denna väg. För Viskadalen och Sjuhäradsbygden liksom för stora delar av det övriga Västergötland är vägen en livsnerv. Att riksväg 41 är väl värd den beteckning som åkare i dag brukar ge den, ”riskväg 41”, behöver man inte göra många resor på vägen för att konstatera. Speciellt delen från Borås till söder om Svaneholm har en skandalöst dålig standard för att vara en riksväg. Den kurvar sig fram i den smala dalgången i omedelbar anslutning till Viskan på ett sätt som skapar risker redan vid god väderlek. Man kan lätt föreställa sig hur riskerna på den smala vägbanan flerdubblas vid dimma, mörker och halt vinterväglag. Det är klart att den av mig omnämda sträckan är det allra besvärligaste hindret för en väl fungerande trafik, men det finns åtskilliga andra besvärliga passager på vägen ned till Hallandsgränsen, bl.a. genom Kinna, Skene och Berghem. Trafikriskerna blir sannerligen inte mindre genom att bebyggelsen på ömse sidor om vägen är tät och samhällena följer vägen. Att den här vägen har en undermålig standard noterade både trafikanter i allmänhet och även vägmyndigheter under tidigt 1960-tal. Då började också det projekteringsarbete som nu i bästa fall kan omsättas i byggstart 1985. Och om arbetet med vägen skulle kunna komma i gång enligt fördelningsplanen så är det bara delen Borås-Kinna och genomfarten i Horred som kommer med under tioårsperioden fram till 1994. Då återstår fortfarande sträckan Kinna-Berghem och genomfart i Björketorp. Undra på att vägens trafikanter och de kommunala myndigheterna misströstar.

Det skulle vara offensiv sysselsättningspolitik, sett ur flera synpunkter. Själva ombyggnaden skulle ta i anspråk arbetskraft som nu är utan arbete, och en ny väg skulle skapa förbättrade betingelser för näringslivet i denna bygd som har en mycket besvärande situation på grund av nedgången i tekosysselsättningen. Vi är medvetna om att kommuner och länsstyrelse har att göra prioriteringarna. Och det har de gjort. Men länstilldelningen visar sig vara otillräcklig. För folket i Sjuhäradsbygden spelar det ingen roll om vägbygget genomförs med ordinarie budgetmedel eller med pengar anslagna för arbetsmarknadspolitiska insatser. Huvudsaken är att vägbygget kommer i gång så snart som möjligt. Vår vädjan till kommunikationsministern och regeringen i övrigt att de skall göra allt vad de kan för att påverka en snabb utveckling är välmotiverad och enträgen. Och den stöds av alltmer irriterade trafikanter, allmänhet och kommunala myndigheter.
Herr talman! Jag vill börja med att ge ett direkt svar på Hans Nyhages fråga om jag anser att det finns skäl för ombyggnad av väg 41. Svaret är ja. Wilhelm Gustafsson talade sedan om att länstilldelningarna är för små och att det är orsaken till att vägbyggena inte sätts i gång. Ja, visst. Det är brist på pengar som det handlar om, och Wilhelm Gustafsson är välkommen i kampen när det gäller att ta fram mer pengar till vägarna. Det finns utrymme för insatser, det försäkrar jag. I det här länet var tidigare väg 40 det projekt som ansågs mest angeläget att fullfölja — och som också fullföljts. Och nu kommer väg 41. Men man skall komma ihåg att det handlar om 200 milj.kr. Det är alltså inga små summor, vilket gör att det kommer att dröja innan det hela blir färdigt. I det sysselsättningspaket som regeringen beslutade om förra veckan anvisades bortemot ett par hundra miljoner till vägarna. Men då hade vi att ta hänsyn till i vilka län arbetslösheten var som störst på byggoch anläggningssidan. Då kom Älvsborgs län litet för långt ned på prioriteringslistan för att komma med i den här omgången. Men jag kan försäkra bägge talarna att Älvsborgs län och väg 41 säkert finns med i konkurrensen när det eventuellt på nytt blir aktuellt med några pengar vid sidan av ordinarie anslag.
Herr talman! Jag vill gärna tacka för det korta, konkreta och precisa svar som statsrådet gav på den fråga jag avslutade mitt anförande med. Det ligger nära till hands att följa upp den frågan med ytterligare en fråga, nämligen: Är statsrådet då villig att verka för att detta arbete snarast också kommer till stånd? Bevisen för att detta är angeläget, ja nödvändigt, är otvetydiga — de är uppenbara. Därför vore det angeläget att få ett besked av statsrådet om statsrådet från sin sida vill medverka till att arbetet också kan sättas i gång så snart som möjligt. Den relativt korta sträckan mellan Kinna och Berghem skall enligt planen inte börja åtgärdas förrän efter 1994. Det betyder att den inte är färdig förrän islutet av seklet. Dess värre är olycksfrekvensen där mycket stor. På grund av att man skall vänta så länge kan vi alltså se fram emot en mycket bekymmersam tid, inte minst när det gäller antalet olycksfall. Det är mycket angeläget att vi snarast möjligt får till stånd en utbyggnad. Jag upprepar därför för tredje gången min fråga: Är statsrådet villig att nu verka för att denna utbyggnad snarast kommer till stånd?
Herr talman! Jag är naturligtvis också glad över att statsrådet känner med oss som har bekymmer med riksväg 41. Vi hade en lidandes historia med riksväg 40. Det tog många, många år innan den blev klar. Skall vi nu få en lika lång lidandes historia med riksväg 41, tycker vi nog att Älvsborgs län mer än nog fått känna av den knapphet på medel för vägbyggande som råder. Det är också en fråga om fördelningen mellan länen. Vi skulle gärna vilja att man i detta sammanhang tänkte litet mer på just Älvsborgs län.
Herr talman! Jag förstår Wilhelm Gustafssons uppfattning, att man skall tänka alldeles speciellt på Älvsborgs län. Jag tror att det finns andra ledamöter i kammaren som tycker att man skall tänka på andra län, och det är väl däri problemet ligger. Jag känner väl till förhållandena utefter riksväg 41 och har gjorts uppmärksam på dem tidigare i olika sammanhang. Men som jag sade i mitt svar har vi inte ministerstyre här i landet, utan man får i stora drag följa de lokala och regionala myndigheternas uppfattning. Och de har nu den här vägen högst upp på prioriteringslistan, så vid första bästa tillfälle då det ges ett utrymme utöver ordinarie anslag kommer, som jag nyss sade, väg 41 medi bilden. Allt detta skall göras i en tid då regeringen ibland från en del håll får höra att den inte är tillräckligt återhållsam, att den borde spara mera pengar, att sparmålsättningen måste upprätthållas, osv. Det är klart — det hoppas jag Hans Nyhage förstår — att sådant går ut också över vägarna. Det är att beklaga.
Herr talman! Jag är fullt införstådd med att problemen är stora, och jag är den förste att medge att vi måste vara återhållsamma på alla områden. Men som jag nämnde i mitt inledningsanförande kan det finnas skäl att prioritera på detta område. Det utesluter inte att man då också kan vara återhållsam Nr 137 när det gäller vägbyggnadsfrågorna. Jag vill gärna till protokollet läsa in vad vägverket har sagt om den ifrågavarande sträckan i sitt eget presentationsmaterial. Man säger att ”när en ny riksväg 41 är utbyggd i ny sträckning från Berghem till Borås beräknas antalet olyckor på det berörda vägnätet minska från 167,3 till 121,3 per år. Dvs. en reduktion med 46 olyckor per år.” Den siffran tål att tänka på. Olyckorna går ju inte på något sätt att värdera i pengar, men siffran är sannerligen talande nog. Av vägverkets egna beräkningar framgår det också att lönsamheten för ombyggnaden av hela sträckan är stor. Ett lönsamhetstal på sträckan Kinna-Borås beräknas till 15,2 70. Lönsamheten på sträckan Berghem-Kinna är 17,2 Zo, genom Horred 15 20 och förbi Björketorp 14,7 760. Hela ombygganden är alltså ytterst lönsam, inte minst biten Berghem-Kinna som enligt vägverket läggs utanför denna planeringsperiod. Detta är mycket talande siffror, som ytterligare understryker det angelägna i att man så snabbt som möjligt kommer i gång med arbetet.
Herr talman! För att inga oklarheter skall råda vill jag tala om att den här olycksstatistiken är känd. Vi vet att bättre vägar betyder färre olyckor. Vi har under en tioårsperiod mycket kraftigt pressat ned antalet trafikolyckor i landet. Som jag har sagt tidigare — och jag vill gärna slå fast det — anser jag att de investeringar som vi gör när vi bygger om vägar är utomordentligt viktiga. De betyder en förstärkning av bygden i allmänhet. Det blir inte bara säkrare vägar utan också en uppryckning av näringslivet. Jag har noterat bägge talarnas stora intresse för att satsa mer pengar på vägarna och kommer att dra vissa växlar på det i min fortsatta kamp för att få pengar till denna sektor.

Herr talman! De grundläggande principerna för Sveriges utvecklingssamarbete med u-länderna har legat fast länge. Redan i proposition 1962:100 sades om utvecklingsproblemets natur: ”Problemet kan inte lösas enbart genom bistånd från de rika länderna. Väsentligen är det en uppgift för u-länderna själva. Biståndet måste inordnas i deras egna ansträngningar. De enskilda givarländernas insatser måste noga planeras och samordnas för att ge största möjliga effekt.” Man kan säga att dessa principer bekräftades senast i proposition 1977/78:135. Propositionen, som var signerad av Ola Ullsten, hade sin utgångspunkt i den biståndspolitiska utredningens betänkande. Det var på de flesta punkterna en bra proposition, som förstärkte grunden för vårt solidaritetsarbete.

De resurser som ställs till förfogande genom bistånd måste utnyttjas inom ramen för en sådan politik för att verkligt effektivt kunna bidra till en förbättring av befolkningens levnadsvillkor. Biståndet skall ge ett u-land resurser som underlättar och kanske ibland är en förutsättning för angeläget utvecklingsarbete. Landprogrammeringen är en metod att planera biståndet så, att det på bästa sätt kan tjäna sitt syfte. Denna metod kräver ömsesidigt förtroende och stor lyhördhet från biståndsgivarens sida.” Detta synsätt bör, enligt vår mening, även i fortsättningen prägla Sveriges utvecklingssamarbete. Sedan den citerade propositionen skrevs har utvecklingen i detta hänseende varit negativ. Regeringen har skurit ned andelen länderfördelat bistånd från omkring 80 76 till mindre än 64 2 av det bilaterala anslaget.

Den är en grundval för vårt bilaterala biståndssamarbete.” Det verkar vara nödvändigt för riksdagen att som svar på våra motioner återigen — för det var inte första gången vi hänvisade till riktlinjerna — upprepa för regeringen vilka riktlinjer som gäller. Man får en känsla av att regeringen skulle vilja springa ifrån det landprogrammerade biståndet för att övergå till mera projektbistånd. Tecken på detta finns ju i budgetpropositionen. Och känslan av oro förstärks, när man tar del av Ola Ullstens tal inför Föreningen för utvecklingsfrågors 10-årsjubileum i mars i år.

Men moderaterna fullföljer inte dessa tankegångar i någon reservation. Socialdemokraterna anser att riktlinjerna för biståndet bör stå fast. De har ett gott anseende såväl i u-länderna och i FN som i vårt eget land. Men däremot bör vi vara beredda att diskutera en vidgad u-landspolitik. Vi tar upp ett resonemang om detta i vår motion 394 och i ett särskilt yttrande, och Mats Hellström kommer senare att utveckla hur vi ser på en mer medveten u-landspolitik. Förra årets biståndsdebatt kom i stor utsträckning att ägnas åt den centermotion som förordade en ny inriktning av biståndspolitiken. Folkpartiet och moderaterna gick inte med på centerns flummiga resonemang om att den svenska regeringen skulle förelägga riksdagen förslag till program för världens mest angelägna behov. Centerpartisterna är lite mer lågmälda i år. Visserligen finns det också i år en motion från centerpartiet, men den har inte fått någon större uppmärksamhet, och den röner samma öde som fjolårets motion. Men i det särskilda yttrande om riktlinjerna för det bilaterala utvecklingssamarbetet som centern fogat till detta utskottsbetänkande framkommer tankegångar om att en ”organisatorisk förändring av bistån det” kan bli aktuell och att vi bör förändra rambiståndet till ”Samarbetsavtal kring i tid och resurser bestämda insatser”. Det är, som vanligt, svårt att förstå vad centern egentligen menar. Och man brukar inte bli klokare av de muntliga förklaringar man får. Det kan förstås också bero på den som lyssnar. Jag lovar att jag skall anstränga mig extra noga när jag lyssnar till de eventuella förtydliganden som kommer. Men i litet mer klara ordalag borde man säga rent ut vad det är för fel på våra nuvarande riktlinjer och hur man vill ha det i stället. Biståndspolitiken är en del av utrikespolitiken. ”Vårt förhållande till främmande makter är gott”, brukar det heta, och om formerna för och inriktningen av vår utrikespolitik brukar vi vara överens, dvs. samtliga riksdagspartier står bakom den. Nyanser finns naturligtvis. Men ingen kräver en ändrad kurs. Sverige var det första land som uppnådde målet — 1 90 av bruttonationalprodukten i bistånd. Det gjorde vi budgetåret 1975/76. Det har funnits krav under årens lopp på att nivån skulle höjas. Jag har exempelvis i min ägo en pärm med namnunderskrifter från FPU i Storstockholm som 1975 krävde 2 96 i biståndsanslag 1980. I år händer så det ganska remarkabla att moderaterna kräver en sänkning av biståndsanslaget med 800 milj.kr. Kanske är det så att moderaterna aldrig har velat ha 1 26 av BNP, eller BNI, som det numera heter. Kanske är det så att moderaterna i år visar vad de egentligen alltid har velat. Kanske är det så att moderaterna inte tycker att den internationella solidariteten är en angelägen fråga för Sverige. Även om vi från socialdemokratiskt håll riktat viss kritik mot regeringens olika beräkningsknep och nya definitioner för att hålla fast vid enprocentsmålet, stöder vi helt regeringens förslag om att biståndet skall motsvara drygt 1 96 av bruttonationalinkomsten. Vi bör, trots våra egna ekonomiska problem, ha råd med detta anslag till länder som har det ofantligt mycket svårare än vi. Sverige bör, trots allt, ha råd med internationell solidaritet gentemot de fattiga länderna i tredje världen på den nivå som nu föreslås. Utskottet konstaterar, liksom departementschefen i propositionen, hur oerhört besvärlig många u-länders ekonomi är. De oljeimporterande u-länderna har drabbats hårdast. Många av de svårast drabbade länderna hör till kretsen de minst utvecklade u-länderna, många ligger i Afrika söder om Sahara. Utskottet konstaterar bl.a. följande: ”Den svåra situationen för många afrikanska länder har oftast sin utgångspunkt i en plågsam, utdragen och delvis ännu inte avslutad frigörelseprocess.

Mogambiques utvecklingsansträngningar hämmas av landets geografiska närhet till och ekonomiska beroende av Sydafrika. Vi har upplevt hur Sydafrika under det senaste året visat sin aggressivitet genom direkta attacker mot Mogambique. Om Angola kan man säga att det landet i ännu högre grad är utsatt för sydafrikansk militär aggression. Ett regelrätt krig pågår i södra Afrika mot den sydafrikanska militären, något som upprepade gånger fördömts i FN. Det finns all anledning för Sverige att öka stödet till dessa båda länder. På grund av den moderata prutningspolitiken är de borgerliga splittrade på flera punkter i årets betänkande. Jag skall beröra ett land, nämligen Vietnam. Regeringspartierna gör i sin reservation en mycket klar beskrivning av Vietnams besvärliga ekonomiska situation. Slutsatsen av de resonemangen, liksom de skrivningar som finns i propositionen, borde ha lett till en tillstyrkan av det socialdemokratiska förslaget. Moderaterna hävdar i sin reservation att Sverige är det enda land utanför östblocket som ger Vietnam bistånd. Det är fel. Vietnam får bl.a. bistånd från Frankrike, Indien och OPEC-fonden. Det har gått närmare sju år sedan kriget i Vietnam tog slut. Dess effekter på människor, samhälle och ekologi kommer att ta ytterligare år att övervinna. Därför behöver Vietnam för lång tid framåt internationellt ekonomiskt stöd. Sture Palm kommer senare att ta upp situationen i Latinamerika, men låt mig bara med tillfredsställelse konstatera att vårt förslag att 100 milj.kr. —i stället för 50 — skall gå till humanitärt stöd till Latinamerika har fått stöd av regeringspartierna i utskottet. Jag tackar för det! När det gäller Sri Lanka råder det total enighet i utskottet om att samma belopp som föregående år skall utgå i avvaktan på regeringens särskilda proposition om Kotmale. Därmed nog sagt för i dag. Jag skall inte bli lika fåordig om biståndet till Sri Lanka nästa gång vi får anledning att diskutera detta. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 2, 3, 6, 24, 26, 27 och 28 samt i övrigt till utskottets hemställan.